Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för denna komplettering, som innebär att de krav på utveckling av den framtida avgasreningen som jag har diskuterat här och som kommunikationsministern har ställt sig positiv till i fortsättningen får riktas till den utredning som jordbruksdepartementet planerar. Då är min förhoppning att man i direktiven för den utredningen tar upp de frågor som har aktualiserats i den socialdemokratiska partimotionen. I denna krävs att man skall skärpa avgaskontrollen av både nya och äldre bilar, fastställa gränsvärden för avgasreningen, vidta åtgärder i trafikplaneringen, satsa på kollektiv trafik, sänka blyhalten i bensin samt dessutom, i det departement som handlägger sådana frågor, fortsätta utvecklingen av den s.k. Stirlingmotorn.
Herr talman! Snälla herr Wictorsson, ansträng er nu litet alldeles extra och försök att fatta att jag aldrig har sagt, aldrig har menat, aldrig har givit uttryck åt att det skall vara någon form av passivitet i fråga om avgasrening.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för detta avståndstagande från innehållet i den artikel som föranledde min fråga.

Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken har i dagens samhälle en ökad aktualitet. När vi förra året diskuterade arbetsmarknadspolitiken slog jag fast att Sverige mitt i den djupaste lågkonjunktur som industrivärlden upplevt sedan 1930-talet hävdat sysselsättningen och ökat antalet anställda i enskild och offentlig verksamhet. Detta var ett resultat av den socialdemokratiska politiken och den grundsyn som svensk arbetarrörelse haft och har, nämligen att alla medborgare har rätt att få ett arbete, därför att vi anser att arbetet har ett värde när det gäller gemenskap och individuell frihet. Vi hävdar att detta även i fortsättningen skall vara det primära målet för politiken. I samband med att riksdagen behandlade propositionen 1975/76:211 diskuterades också sysselsättningsfrågorna. Propositionen var den socialdemokratiska regeringens förslag för att uppnå vissa fastställda mål. Riksdagen antog propositionens förslag till stora delar, och jag skall där bara kommentera ett område. Det gäller vad vi socialdemokrater förde fram i vår reservation nr 6 till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1976/77:7. I denna reservation krävde vi att riksdagen skulle slå fast att den industriella planeringen måste byggas ut om det skulle bli möjligt att nå de sysselsättnings och regionalpolitiska målen. Om man kräver — och det gör vi socialdemokrater — regional balans, en hög och jämn sysselsättning inom industrin, en balanserad strukturomvandling, en bättre arbets och livsmiljö liksom den resurs och energisituation vi har i dag, då måste man med nödvändighet ha en mera långtgående industriell planering. Den borgerliga majoriteten i utskottet avfärdade hela detta avsnitt med att den icke funnit skäl att göra något uttalande. När man i dagens läge ställer frågan om värdet av planering inom industrin, får man nog den uppfattningen att de borgerliga har fått lära om. I varje fall om de verkligen menar något med sitt tal om att skapa möjligheter för arbete åt alla, oavsett bostadsort, kön eller arbetsförmåga. Ty hur är läget i dag? Ja, enligt vissa talesmän för regeringen är det ju rena katastrofen för den svenska industrin och den svenska exporten. Men som framgick av finansdebatten är inte läget så mörkt, och enligt en artikel ien ekonomisk tidskrift där det redogörs för 55 av de svenska storföretagens årsredovisningar är det endast fyra av dessa företag som har redovisat förlust, medan 26 stycken har ökat sin vinst. Detta innebär dock inte att arbetsmarknadsläget är problemfritt, långt Arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitiken därifrån. Vi nås dagligen av rapporter om permitteringar och hot om nedläggningar. Vi har inte råd att lita på självläkande krafter, utan samhället måste ta sitt ansvar för sysselsättningen. Om man ser på dagens arbetslöshetssiffror finner man att bilden inte är mycket olik den vi hade i fjol, och vi socialdemokrater kan med tillfredsställelse konstatera att den nya regeringen i stort följer den tidigare förda politiken på arbetsmarknadsområdet och att den icke har avrustat densamma. Men vi anser att åtgärderna inte är tillräckliga och att de saknar de framåtsyftande målsättningarna. Vi hälsar också med tillfredsställelse att vi sedan moderaterna kommit in i regeringen icke har hört något av den vulgärpropaganda som vi hörde tidigare om att de som deltar i arbetsmarknadsutbildning eller har sysselsättning i beredskapsarbete liksom de som har skyddat arbete skulle räknas som arbetslösa. Om detta är uttryck för en tillnyktring bland moderaterna och inte bara ett utslag av politisk taktik är det verkligen glädjande, ty i dag har vi fler människor inom denna sektor än vi hade för ett år sedan. Men sanningen kommer väl inte att uppdagas förrän arbetarrörelsen på nytt fått regeringsmakten i detta land, och då får vi se var moderaterna står. Ser man på sysselsättningen inom de olika verksamhetsgrenarna kan man konstatera att sedan den borgerliga regeringen tillträdde har antalet anställda inom den offentliga sektorn ökat med 50 000. Detta ger belägg för den uppfattning som framkom i sysselsättningsutredningen och som vi socialdemokrater har drivit, nämligen att det är inom vård och omsorgssektorerna som de största bristerna finns och att det är där som insatserna måste sättas in. Även här visar sig det sig att det moderata skället på oss socialdemokrater för att vi skulle ha satsat alldeles för mycket på den offentliga sektorn har rättats till av verkligheten. Det som emellertid är allvarligare i sysselsättningsstatistiken är att antalet anställda inom gruv och tillverkningsindustrin sedan september månad 1976, den senaste månad som vi hade en socialdemokratisk regering, har gått ner med 32 000. I centerpropagandan i samband med valrörelsen sade man att ”vi i centern skall ordna 400 000 nya jobb”, och den nuvarande industriministern, herr Åsling, sade att två tredjedelar av dessa skulle ordnas inom tillverkningsindustrin — i konkreta siffror 266 000. Nu ligger man 32 000 back. Med den takten blir det, herr Gustafsson i Säffle som kommer efter mig i debatten som talesman för centern, nära 200 000 färre industrisysselsatta under en treårsperiod — om regeringen nu sitter kvar så länge, och i så fall: Arma svenska folk! Nu vill jag fråga herr Gustafsson i Säffle: Vilka konkreta förslag har centerpartiet när det gäller att uppfylla löftet i valrörelsen? Blir det bara tomma ord? Skall det, nu när ni skall stoppa utbyggnaden på energiområdet, bli ännu fler arbetslösa människor? Jag vill upprepa frågan: Vilka konkreta förslag har centern när det gäller att skaffa dessa i dagens läge 300 000 nya jobb inom industrin? Kom nu inte bara med fraser, utan redovisa konkreta åtgärder! Herr talman! Efter dessa mera allmänna kommentarer skall jag gå in på de frågor där vi socialdemokrater har reservationer till utskottets betänkande. Antalet reservationer är 14, och dessutom har vi två särskilda yttranden. Jag vill omedelbart yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Bakgrunden till våra reservationer är den partimotion 543 som vi lämnade in under den allmänna motionstiden. Den behandlas i betänkandet utom på några punkter, bl.a. när det gäller datateknikens inverkan på sysselsättningen och de punkter som berör organisationen av skyddat arbete. När det gäller frågan om skyddat arbete har vi i vår partimotion föreslagit åtgärder i enlighet med vad den utredning, som lämnade sitt betänkande för ett halvår sedan, kom fram till och som också stöddes av de remissvar som arbetstagarorganisationerna lämnade. Förslagen är redovisade i punkterna 4-8 i motionen. I utskottet yrkade vi på att frågorna skulle behandlas i detta sammanhang, men den borgerliga majoriteten avslog vår framställan med motiveringen att det skulle komma en proposition i ärendet. Enligt ett tidningsreferat i lördags har arbetsmarknadsminister Ahlmark sagt att socialdemokraterna skäller på allt som rör sig. Nej, herr Ahlmark, vi skäller inte på det som rör sig; vi kritiserar allt som står stilla! Jag vet att när herr Ahlmark fick flytta in i arbetsmarknadsdepartementet var frågan om en proposition långt framskriden och att meningen var att en proposition skulle läggas fram omedelbart efter valet, så att en ny reform skulle kunna träda i kraft den 1 januari 1979. Av orsaker som jag inte har full insyn i har det nu blivit en fördröjning på över ett halvt år. Och vilka är det som blir lidande på det, herr arbetsmarknadsminister? Jo, det är de grupper som har det sämst ställt i vårt samhälle. Det är de människor som inte får jobb i vare sig enskild eller offentlig verksamhet. Fackliga organisationer hotar i dag att stänga en del verkstäder på grund av dålig arbetsmiljö. De nuvarande huvudmännen väntar med att göra nödvändiga investeringar och utbyggnader, och allt ligger stilla. Det är därför vi kritiserar den sittande regeringen! Förra torsdagen sade arbetsmarknadsministern följande i ett frågesvar till LO:s ordförande Gunnar Nilsson: Vi planerar att förelägga riksdagen förslag i frågan under maj månad i år. Jag vill då ställa följdfrågan: Kan arbetsmarknadsministern garantera att ett förslag läggs fram i maj månad och att det förslaget går ut på att den tänkta reformen kan träda i kraft den 1 januari 1979? Varje fördröjning är nämligen en olycka i detta fall. Som jag redan sagt är bakgrunden till våra reservationer vår partimotion, som i inledningen tar upp målsättningen för sysselsättningspolitiken utifrån våra grundvärderingar. I reservationen 1 redovisar vi att dessa motsättningar medför krav på konkreta åtgärder från statsmakternas sida på både kort och lång sikt samt att grundvalen för en effektiv sysselsättningspolitik är den ekonomiska politiken och, på kort sikt, den budgetproposition som vi nu behandlar. Någon uppföljning av riksdagens beslut i höstas anser vi inte att budgetpropositionen innehåller, och vi politiken politiken reservanter föreslår därför en mängd åtgärder. Det anser vi vara nödvändigt för att skapa respekt för de beslut som riksdagen fattar. Vi kräver sålunda att vår motion skall tas till utgångspunkt för sysselsättningspolitiken, och vi följer upp det med förslag på såväl arbetsmarknadssom regionalpolitikens område. Den senare kommer att behandlas vid annat tillfälle, men förslagen skall ses som en helhet. För att uppnå målet arbete åt alla anser vi att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i ökad utsträckning skall knytas till arbetsplatserna samt att arbetsmarknadspolitiken skall omfatta en allt större del av arbetsmarknaden. Vi skjuter fram de enskilda människorna i förgrunden, och vi anser att det är utifrån deras individuella förutsättningar, problem och förhållanden som en effektiv arbetsmarknadspolitik skall utformas. Endast därigenom kan vi uppnå målen: jämlikhet mellan män och kvinnor i arbetslivet, regional balans, arbete efter vars och ens förmåga, trygghet i anställningen samt arbete, praktik eller utbildning åt alla ungdomar. För att klara detta anser vi bl.a. att arbetsförmedlingarna behöver personalförstärkningar utöver vad som föreslås av regeringen, särskilda förmedlingsinsatser för kvinnor, en förstärkning av de deltidsarbetandes ställning på arbetsplatserna, ökade bidrag till företag som anordnar utbildning, bättre jämställdhetsbidrag och förbättrad barntillsyn. Alla dessa förslag kommer att utförligt motiveras av herr Johansson i Simrishamn och fru Leijon. De förslag som vi lägger fram gör det nödvändigt att öka medelsanvisningen på denna huvudtitel med 85 milj.kr., men de medlen har vi täckning för i det stora budgetförslag som vi har presenterat som alternativ till regeringens förslag. I vår reservation 8 tar vi upp frågan om utbildningsfonder inom företagen. Förslaget härstammar från sysselsättningsutredningen, som förde fram tanken att man inom företagen skulle bygga upp fonder för att användas för utbildning och som medel att utjämna aktiviteten mellan hög och lågkonjunktur. Fonderna skulle stå under samhälleligt och fackligt inflytande, och detta är viktigt. De skulle byggas upp enligt samma principer som gäller för investeringsfonderna. Vid remissbehandlingen stödde bl.a. LO detta förslag. Vi kräver att förslaget skall tas upp till ny beredning, då vi anser det vara användbart när det gäller att klara sysselsättningen. Att vänta längre anser vi icke motiverat, och det var inte heller meningen med vad som sades i propositionen 211, som utskottet hänvisar till. I reservationen 11 tar vi upp förslaget om omläggning av statsbidraget till kommunala beredskapsarbeten. Den borgerliga majoriteten anser icke att man skall kräva ett förslag till omläggning som skulle gynna dagsverksbilliga beredskapsarbeten. Om man får en omläggning av statsbidragssystemet i den riktning som AMS föreslår i sin skrivelse, skulle det gynna ungdomar och kvinnor, dvs. de grupper som har det svårast i samhället. Det skulle enligt AMS även medföra fördelar från administrativ synpunkt. Trots detta går varken departementschefen eller ut skottsmajoriteten med på att man skall begära en omläggning i enlighet med förslaget. Här hade ni ju en möjlighet att minska byråkratin, men då säger ni nej. Hur står det till med konsekvensen i all diskussion om att ni skall stoppa byråkratiseringen? Det kontanta arbetsmarknadsstödet uppgår f.n. till 55 kr. per dag. I reservationen 12 föreslår socialdemokraterna att stödet skall höjas till 65 kr. per dag. Detta innebär också att vid arbetsmarknadsutbildning dagsersättningen blir 75 kr. per dag. I vår reservation finns förslag till de nödvändiga lagändringarna. Vi anser att ersättningen skall kunna garantera mottagarna samma standard som den de hade förut, ja, t.o.m. en successiv förbättring. Jag kan hålla med dem som säger att stödet är för lågt även enligt vårt förslag. Med den inflationstakt som rått sedan den borgerliga regeringen tiliträdde är en sak säker: vi socialdemokrater har icke tagit till i överkant. Trots detta anser utskottsmajoriteten att man inte behöver höja dagspenningen inom KAS och arbetsmarknadsutbildningen. Utskottsmajoriteten avfärdar det hela med följande mening: ”Utskottet hänvisar till den nyligen gjorda höjningen av KAS och avstyrker de båda motionerna.” Det är de borgerligas tröst till de arbetslösa och till dem som går på arbetsmarknadsutbildning. Det enda de inte fått med i avslaget är väl ett ”lycka till”. En grupp som har det speciellt svårt i vårt samhälle är de som av olika anledningar är handikappade. Jag har redan berört frågan i samband med den skyddade sysselsättningen. Att skapa möjligheter för dessa människor att skaffa sig ett yrke anser vi vara mycket angeläget. Därför är vi redo att föreslå en ökning av bidraget vid utbildning av handikappade från 8 till 16 kr. per timme. Utskottsmajoriteten anser att detta bidrag icke kommer att fylla någon uppgift i framtiden och hänvisar till att svårt handikappade som får utbildning framdeles skall kunna få ett bidrag som uppgår till 75 96 av den totala lönesumman. Vi har inget att erinra mot detta bidrag, men det gäller endast svårt handikappade, och det behövs en höjning av det bidrag som normalt skall utgå. När vi diskuterade medbestämmandelagen förlorade socialdemokraterna lottningen beträffande finansieringen av informationen, utbildningen och forskningen. I dag ser vi följderna av denna förlust. De fackliga organisationerna har icke medel att fullfölja sin utbildning. I reservationen 14 föreslår vi samma ordning som den som föreslogs i vår tidigare reservation beträffande medbestämmandelagen. Herr Ulander får senare i dag svar på en interpellation i denna fråga och kommer att närmare argumentera för vår reservation. Herr talman! Med det anförda ber jag än en gång att få yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! För möjligheterna till en progressiv sysselsättningspolitik här i Sverige är den borgerliga trepartiregeringen en ren katastrof. Det gäller i tre viktiga hänseenden. Arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitiken För det första uppmuntras storfinansen och kapitalägarna till ett hänsynslösare och militantare uppträdande. De vet att de har en regering som ser med passiv sympati på deras hänsynslöshet. För det andra har vi att vänta en förstärkning av den tendens som visar sig i kapitalismens sena utvecklingsstadium — att statens bördor för att subventionera och stabilisera privatkapitalets ställning medvetet vältras över på de lönarbetande. För det tredje visar regeringen upp en fullständig perspektivlöshet och en total oförmåga att självständigt och aktivt analysera problemen. På grund av de tre partiernas opportunism gentemot varandra förstoras effekterna av den osjälvständighet i förhållande till privatkapitalet som redan ligger i den allmänna borgerliga politiska filosofin. Till allt detta kommer nu en annan sak i dagens debatt. Det är den oklarhet och oordning i vilken riksdagen tvingas föra sina debatter om sysselsättningsproblemen. I dagens debatt blandas t.ex. behandlingen av sysselsättningspolitikens riktlinjer i stort med en mängd ekonomiska och administrativa specialproblem. Den översiktliga principdiskussionen borde ha förts särskilt, så att partiernas politiska grundinställning klart framgick. Den i och för sig lika viktiga debatten om de många praktiska specialåtgärderna ute på fältet borde också föras särskilt. Såsom det nu är blandas korten ofta bort, och den intresserade allmänheten får mycket svårt att vaska ut kärnpunkterna. Varför är det så svårt att föra en verklig diskussion om sysselsättningspolitikens mål och om den verkliga samhälleliga situationen? Jo, det förstår man om man läser utskottsbetänkandet. Och i rätt stor utsträckning gäller detsamma även om den socialdemokratiska reservationen i det avsnittet. Det finns ingenstans någon verklig analys av problemen och heller inte någon målsättning. Det finns en mängd fraser som inte har givits innehåll. Vad är t.ex. ”arbete åt alla”? Man måste ju fråga: Åt hur många? På vilka villkor? Hur många jobb måste tillskapas för att uppnå målsättningen? När kan den uppnås osv.? Vad är ”jämställdhet mellan män och kvinnor”? Det räcker ju inte med en sådan allmän paroll. Bohman vill jämställdhet. Han tycker att det är jämställdhet när kvinnan är hemma. Ahlmark vill jämställdhet. Han tycker det är toppen när 70 96 av deltidsarbetarna är kvinnor. Palme vill jämställdhet. Men det som ökade mest under hans regering var de kvinnliga deltidsarbetarna. Vad menar man då med jämställdhet? Man måste komma ifrån sådana här alltför allmänna fraser. Man måste definiera det praktiska och det ideologiska innehållet i varje sådan allmän paroll. Den konkreta diskussionen om målsättningen måste föregås av att man försöker klara ut: Vari består arbetslöshets och sysselsättningsproblemet i Sverige i dag? Vad har egentligen hänt? Det har folk rätt att få veta utan att matas med skryt och med innehållslösa paroller. Mellan 1965 och 1976 har sysselsättningen i Sverige egentligen icke ökat. Utskottet redovisar att antalet sysselsatta personer har ökat, men det är ju en helt annan sak. Det är närmast litet löjligt när utskottet redovisar ett antal personer utan att fråga sig om de är heltids eller deltidsarbetande. Heltidsarbetande har mellan 1965 och 1976 minskat med nära 7 96. Deltidsarbetarna har samtidigt ökat med ca 50 96 — det är ju en mindre grupp. Men räknat i heltidsarbeten har antalet personer i arbete sedan 1965 minskat med grovt räknat 1 96. Samtidigt har antalet människor i åldrarna 16-74 år ökat med 300 000. Arbetslösheten, i ordets klassiska mening, ligger i dag på en ungefärlig genomsnittsnivå som är halvannan gång så hög som för tio år sedan. Arbetslösheten bland dem som är under 25 år är ungefär dubbelt så hög nu som för tio år sedan. Ungdomsarbetslösheten var 1965 ca två och en halv gång så hög som den genomsnittliga arbetslösheten. Men 1976 var den tre och en halv gång så hög. Ungdomskullarna har blivit mindre sedan 1965, men ändå är ungdomsarbetslösheten värre. Antalet kvinnor i arbete har mellan 1965 och 1976 ökat med 258 000. Men de kvinnliga deltidsarbetarna har samtidigt ökat med 243 000. Det är nästan lika mycket. Det är alltså bara deltidsarbetet som tenderar att öka bland kvinnorna. Vad säger oss detta? Det säger oss att läget långsamt och på sikt blir sämre. Att arbetslöshetsnivån på sikt ökar. Att läget för arbetande blir svårare. Att kvinnodiskrimineringen hålls vid makt och stärks genom deltidsarbetets växande utbredning. Att sysselsättningsgraden bland män sjunker utan att de heltidsarbetande kvinnorna blir fler. Att ungdomsarbetslösheten blivit betydligt värre. Att deltidsarbetet, som jag påpekade, allmänt breder ut sig och att procenten deltidsarbetare bland de arbetande kvinnorna blir högre. Vad tjänar det då till att basunera ut en mängd fraser: Vi vill att alla skall ha arbete, vi vill jämställdhet för kvinnorna, svensk arbetsmarknadspolitik är den bästa i världen, vår sysselsättning ökar och kvinnorna träder mer och mer in på arbetsmarknaden, och liknande. Det är ju falskt alltsammans. Problemen blir i verkligheten svårare och mer komplicerade. Det ekonomiska systemet klarar sysselsättningen allt sämre. Och den politik som förts har icke lyckats hejda den tendensen. Vad är det för fel på svensk sysselsättningspolitik av i dag? Det är allmänt hållet ungefär samma fel som i andra kapitalistiska länders. När fullsysselsättningen blir en andrahandsfråga i förhållande till uppgiften att söka stabilisera kapitalismen och hålla dess vinster — då går det givetvis ut över de arbetande människorna. Vad var huvudtanken i den gamla fullsysselsättningspolitiken sådan den utarbetades av Ernst Wigforss? Huvudtanken var ungefär följande, uttryckt i mycket korta drag: Ingen arbetslöshet skulle i princip tillåtas, bortsett från s.k. friktionsarbetslöshet, dvs. när folk flyttar från ett jobb till ett annat. Det skulle vara full sysselsättning i ordets egentliga mening. Den skulle uppnås genom direkta statliga arbeten och genom förstärkning av de breda folk Arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitiken lagrens sociala standard och köpkraft. Detta skulle i sin tur bilda underlag för ökad avsättning. Expansion och fullsysselsättning skulle kombineras med en social omfördelning. Den sociala omfördelningen var ett sätt att stärka sysselsättningsunderlaget. Wigforss var i sitt tänkande inte helt klar och i sitt genomförande inte heller konsekvent. Men han hade ett principiellt alternativ till den gamla borgerliga nationalekonomin. Det var ett alternativ grundat på en alternativ ideologisk värdering. Vad blev det av denna Wigforsspolitik? Den har gradvis ersatts med en helt annan. Den politiken har följande grundtankar: Stöd företagen med direkta förmåner och subventioner! Låt utslagnings och koncentrationsprocessen ha sin gång! Acceptera att människorna delas upp i ett A-lag och ett B-lag, eventuellt också ett C-lag! Låt samhället ta över ansvar och kostnader för B och C-lagen! Låt de lönarbetande själva via ett skattesystem som blir allt mindre omfördelande — därför att de indirekta skatterna ökar — betala kostnaderna för kategorin av utslagna arbetskamrater! Gynna de privata investeringarna, håll tillbaka statens utgifter! Vad blir följden av denna politik, som i alltmer renodlad form företräds av den nya regeringen? Kapitalägarna gynnas, deras utgifter driver på inflationen, som i dag är långt snabbare än exempelvis i början av 1960 talet. En ständig tendens till omfördelning sker relativt sett från de arbetande och till kapitalets förmån. De privata investeringarnas andel av nationalprodukten ökar, de statliga och kommunala investeringarnas andel minskar. Lönernas andel av nationalprodukten och även dera§ andel av den totala privata konsumtionen minskar. Detta är, kan man säga, alltså raka motsatsen till Wigforss linje. Wigforss menade att omfördelningen till de breda lagrens förmån var ett stöd åt en expansiv sysselsättningspolitik. Dagens svenska sysselsättningspolitik bygger på en helt motsatt princip: Stöd företagen och kapitalägarna, omfördela från de breda lagren till kapitalets förmån — så får företagen, enligt vad man påstår, utrymme för att klara sysselsättningen. Denna filosofi är felaktig, ty genom att hålla tillbaka de breda lagrens efterfrågan, genom att föra en restriktiv lönepolitik, genom att låta offentliga investeringar utvecklas långsammare än privata minskar man i verkligheten basen för ny sysselsättning. Detta får också indirekt en verkan på privatföretagen, eftersom deras förmåner, som de direkt får av staten, motverkas av att de inte kan utnyttja den nationella efterfrågan till avsättning och ackumulation av vinster. Att den borgerliga regeringen vill ha det så här är ju inte förvånande. I dess politiska tänkande finns egentligen bara en, mycket enkel och tämligen rå, linje: Gynna storfinansen så mycket och så direkt som möjligt! Sätt inte i fråga utslagning, sätt inte i fråga strukturutveckling och sätt inte i fråga kapitalexport! I övrigt håller sig regeringen inte med några enhetliga principer, vare sig politiskt eller moraliskt. Skall arbetarrörelsen kunna ställa upp ett politiskt alternativ till denna arbetarfientliga och folkfientliga politik, måste den tänka i nya banor. Man måste överge den borgerliga 1800-talsekonomin och gripa tillbaka och utveckla tankegångar av den typ som Ernst Wigforss förde fram på sin tid. Och man måste naturligtvis gå längre än så, därför att kapitalismens kris i dag är djupare och berör systemet mer i grunden än vad 30-talskrisen gjorde. Vpk har gett uttryck för grundelementen i en ny sysselsättningspolitik. Denna politiks mål skall vara full sysselsättning i ordets egentliga gamla bemärkelse. Alla vuxna arbetsföra skall i princip ha ett arbete eller ett arbete som väntar dem när de är klara med studierna. Varje vuxen kvinna skall kunna självständigt försörja sig. Arbetslöshet på de nivåer som tolererats de senaste tio åren skall vara oacceptabel. Vpk vill se svensk arbetarrörelse driva ett progressivt program med denna målsättning. Ett sådant program bör enligt vår mening innehålla följande huvudmoment i korta drag: Gradvis bör man förverkliga ett statligt industriprogram. Det skall vara industrier som bidrar till att kraftigt höja förädlingsgraden i produktionen, industrier som ger många arbeten per enhet insatt kapital, råvara och energi, industrier som kan kompensera för strukturkrisen i de traditionella branscherna och på de gamla bruks och industriorterna. En upprustning av den kollektiva trafiken bör ske till dess högsta tekniska kapacitet. Det ger arbete åt anläggningsarbetare och åt de industriarbetare som producerar den nya materielen för denna upprustning. Det ger också effektivare transporter och är därmed bl.a. ett stöd åt exportindustrin. Ett program bör ingångsättas för att bygga i fatt de allvarliga brister som finns inom daghems och vårdsektorn, inom arbetsmiljön, naturmiljön, bostadsmiljön m.m. Detta ger arbete åt byggnadsarbetare, industriarbetare, liksom åt folk inom den offentliga sektorn. Det öppnar en mängd varierande uppgifter åt de 10 000-tals ungdomar som i dag inget bättre begär än en arbetsuppgift med ändamål och framtida mening. En förkortning av den allmänna arbetsdagen bör omedelbart genomföras, och genomföras med bibehållna löner och köpkraft. Det kommer att skapa många nya arbeten redan i sig självt. Det kommer att skapa arbeten också indirekt. Det innebär ju en ekonomisk omfördelning till de lönarbetandes förmån, som kan bilda underlag för en vidgad sysselsättning över hela näringslivet. Kapitalexport och industriutflyttning bör i princip förbjudas. Tusentals arbetstillfällen går på dessa vägar årligen ut ur landet. Inte minst är det viktiga delar av den sysselsättningsintensiva verkstadsindustrin som drabbas. De stora privata affärsbankerna bör nationaliseras och en planmässig styrning av de större kapital och investeringsströmmarna genomföras. På det sättet styr man över resurser till den produktion som ger stora sysselsättningseffekter och hög förädlingsgrad. Man minskar i motsvarande mån beroendet av den produktion som kräver väldiga mängder Arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitiken kapital och energi men där sysselsättningen ändå på sikt minskar. Man styr resurser till socialt angelägna ändamål. Det förbättrar de arbetande människornas kapacitet och stärker deras sociala och ekonomiska ställning. Detta är i mycket kort sammandrag vpk:s krav och program. Utskottet vill i sitt betänkande inte diskutera dessa tankar i sak. Man intar en rätt lustig attityd. Man menar ungefär som så, att vpk:s idéer är så annorlunda att man av den anledningen inte bör diskutera dem. Det är en ny och intressant tanke. Man skall alltså diskutera bara med folk som har samma idéer som man själv. Man skall bara diskutera detaljer, aldrig väsentligheter. Jag förstår mycket väl att den borgerliga regeringen är rädd för en diskussion om väsentligheter. Men ni kommer inte att slippa ifrån den. Ur er passivitet, ur ert grova gynnande av storfinansen, ur er likgiltighet inför de framväxande problemen kommer allt fler av de lönarbetande att dra slutsatsen att en helt ny politik måste till, ett helt nytt tänkande. Er politik är storfinansens. Men vad som krävs är en politik mot storfinansen och för de breda lagren. Er politik hör 1800-talet till. Vad som krävs är en politik för år 2000. Det är bara arbetarrörelsen som kan bära upp en sådan politik. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i detta betänkande.

Herr talman! Det är inte mer än tre månader sedan vi här i riksdagen diskuterade sysselsättningspolitikens inriktning. Den mera övergripande debatt som Jörn Svensson i Malmö här efterlyste hade vi således i huvudsak i december föregående år, då med anledning av propositionen om en samordnad sysselsättnings och regionalpolitik. Tre månader är en kort tid, och ändå har mycket hänt sedan dess. De principer som antogs förra året ligger fast, men i fråga om uppföljningen i konkreta förslag har regeringen presenterat åtskilligt. I första hand gäller det förslagen i budgetpropositionen, men jag vill också erinra om arbetsmarknadsminister Ahlmarks s.k. sysselsättningspaket och de propositioner som industriministern har lagt fram angående vissa problembranscher inom det svenska näringslivet.

Möjligheterna att lyckas är i hög grad beroende av en framgångsrik ekonomisk politik och en förnuftig näringspolitik. Men debatten om de frågorna får komma i annat sammanhang. Bakgrund till diskussionen om vår sysselsättningspolitik måste ändå vara den internationella lågkonjunktur som sedan ett par år till baka plågar praktiskt taget alla västländer. Det finns anledning att fråga sig hur Sverige har klarat sin sysselsättning i denna vågdal. Av den bild som nu visas på TV-skärmen — och som också finns återgiven i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21, s. 9 —- framgår att vi totalt har en arbetslöshet på ungefär 1,8 26 av hela arbetskraften. Kvinnor och ungdomar ligger tyvärr högre. Men det viktiga är att även för dessa båda utsatta grupper på arbetsmarknaden har situationen förbättrats — det framgår mycket tydligt av bilden. Sämst är läget för kvinnor i åldern 16-19 år, där andelen arbetslösa uppgick till drygt 796 i slutet av förra året. Att situationen i det här avseendet är så bra beror till stor del på en aktiv arbetsmarknadspolitik. När antalet varsel steg oroande i slutet av förra året och i början av 1977, drog regeringen den enda riktiga slutsatsen. Man sade sig att här måste till extraordinära insatser, och så kom arbetsmarknadsminister Ahlmarks sysselsättningspaket. Det innehöll bl.a. att statliga industribeställningar på 200 milj.kr. tidigareläggs under den här våren, att statsbidrag ges till kommunala industribeställningar på ca 200 milj.kr., att ytterligare 500 milj.kr. anslås till beredskapsarbeten. Det innebär att arbetsmarknadsstyrelsen kan sysselsätta 20 000-25 000 fler i beredskapsarbete fram till halvårsskiftet än vad som vore möjligt med tidigare anslag. Antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen ökar under våren med 10 000 och utbildningen görs mer attraktiv genom att utbildningsbidraget höjs med 30 kr. om dagen. Statsbidraget till utbildning i företagen höjs tillfälligt under första halvåret från tidigare 8 kr. i timmen till 25 kr. i timmen. Det högre bidraget skall kunna utgå också för utbildning i medbestämmandefrågor. En rad åtgärder syftar till att hjälpa särskilt ungdomar och kvinnor som är nytillträdande på arbetsmarknaden. Staten skall exempelvis ta fram fler praktikplatser för ungdomar. Ungdomar under 20 år får större möjligheter att delta i arbetsmarknadsutbildning. De skall även kunna få utbildningsbidrag för att gå kortare yrkesinriktade kurser i gymnasieskolan. Statsbidraget för kommunala beredskapsarbeten för ungdomar höjs från 60 96 till 75 96 för hela 1977. Sådana arbeten öppnas nu också för nytillträdande på arbetsmarknaden som är över 25 år. Den framgångsrika verksamheten med enskilda beredskapsarbeten i form av praktikplatser för tonåringar skall fortsätta i organisationer och företag även under andra halvåret 1977. Detta har gett snabb effekt. Som en direkt följd av regeringens beslut att höja bidraget till utbildning inom företagen från 8 kr. till 25 kr. per timme, som jag nyss nämnde, får nu omkring 30 000 personer utbildning i stället för att bli arbetslösa. Det är ett tal som har vuxit mycket snabbt. Bara för ett par veckor sedan var antalet ungefär hälften. Detta visar att förslagen har, som jag nyss sade, haft verkligt god effekt. Till mycket stor del gäller insatserna sådana anställda som redan varslats om permitteringar och där nu varslen har tagits tillbaka. De här åtgärderna skall ses mot bakgrund av den situation svenskt politiken politiken näringsliv befinner sig i, dvs., som jag tidigare nämnde, i väntan på att lågkonjunkturen skall vändas till högkonjunktur. När ordertillgången i företagen blir bättre kommer man att vara väl rustad att höja produktiviteten snabbt. Den intressanta frågan är ju när detta kommer att inträffa. Här skiljer sig buden något åt. Förhoppningsvis är det en klar förbättring kring årsskiftet 1977-1978. En viktig del i en fungerande arbetsmarknad är arbetsförmedlingarna. Under senare år har det skett en kraftig uppbyggnad av arbetsmarknadsverkets resurser, det gäller både personal och tekniska hjälpmedel. Den uppbyggnaden fortsätter även nästa budgetår. 240 nya tjänster tillförs verket, varav 100 får tas i anspråk redan nu. Det är en teknik som har tillämpats även tidigare år. I reservationen 2, som herr Fagerlund talade om alldeles nyss, har socialdemokraterna, tycker jag, formulerat sig minst sagt egendomligt. Man säger sig inte kunna acceptera den personalförstärkning regeringen föreslår — ”som i realiteten innebär en avsevärd uppbromsning i utbyggnaden av arbetsförmedlingen”. Av den bild som jag visar på TV-skärmen framgår hur personalutvecklingen inom arbetsmarknadsverket efter den stora reformen av arbetsmarknadspolitiken 1966 har utvecklats. Bilden visar att arbetsmarknadsverkets tjänster har ökat i antal från 3 314 till 5 368. Framför allt vederlägger det socialdemokraternas påstående att den nya regeringen skulle ha slagit av på ökningstakten. Det är en kurva som visar på en fortsatt kraftig personalförstärkning. Jag tycker att bilden talar för sig själv. Frågan uppstår då: Hur skall dessa tjänster fördelas? Vad skall de användas till? Utskottet instämmer i departementschefens förslag att det i första hand skall vara arbetsmarknadsstyrelsen som efter egen prövning kommer fram med förslag till personalfördelningen. Denna skall upprättas mot bakgrund av de erfarenheter verket har från sitt förmedlingsarbete. Vissa riktlinjer finns angivna i budgetpropositionen. Arbetsmarknadsministern förutsätter att huvuddelen av ökningen kommer den egentliga platsförmedlingen till godo och lägger särskild vikt vid förmedlingsinsatser för ungdom och nytillträdande kvinnor. I propositionen understryks också behovet av att upprusta arbetsförmedlingen för kulturarbetare. Under några år har på sysselsättningsutredningens initiativ bedrivits försöksverksamhet på 24 förmedlingskontor, där ca 70 erfarna förmedlare avdelats för ungdomsfrågor. På liknande sätt initierade delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor en försöksverksamhet. Sedan 1974 har ca 100 arbetsförmedlare arbetat särskilt med kvinnliga arbetssökande. I båda fallen har det varit fråga om en tidsbestämd försöksverksamhet. Perioderna har nu löpt ut, och det naturliga är då att man integrerar den verksamheten i det ordinarie förmedlingsarbetet. Det betyder då också att försöken som sådana anses avslutade. Men, herr talman, självklart skall de värdefulla erfarenheterna från försöksverksamheten tas till vara, utvärderas och omsättas i det vardagliga arbetet. I den mån arbetsmarknadsstyrelsen finner behov av särskilda förmedlingstjänster för speciella grupper i fortsättningen får verket inom den givna budgetramen föreslå sådana tjänster. Från utskottsmajoritetens sida finner vi det inte motiverat att, som reservanterna vill, nu förlänga försöksverksamheten ytterligare vad gäller förmedlingsarbetet för ungdom och kvinnor. Det här ställningstagandet innebär inte något som helst avsteg från regeringens och utskottsmajoritetens mål att erbjuda arbete åt de kvinnor och ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden. Tvärtom, allt skall göras för att underlätta det steget. Under senare år har antalet kvinnor på arbetsmarknaden ökat kraftigt, men ökningen har varierat mellan åren. Jag visar på TV-skärmen en tredje bild. Det framgår av den att under början av 1970-talet låg ökningen mellan 17 000 och 31 000. Det är de ljusa staplarna, som sticker upp ovanför nollstrecket, och de avser de första tre åren som är redovisade på diagrammet. Sedan kommer de två högkonjunkturåren 1974 och 1975. Då låg ökningen på 63 000 resp. 73.000. Sedan kom 1976 och då sjönk antalet igen till 31 000. Det intressanta är kanske att avläsa hur ökningen har utvecklats i förhållande till kalenderåret 1976 och som indikation på den fortsatta utvecklingen tar jag den senaste tolvmånadersperiod som statistiken redovisar, dvs. från februari 1976 till februari 1977. Den tiden finns inte med på bilden, men det visar sig att ökningen under den perioden är 38 000. Det betyder med andra ord att det är en större ökning än under kalenderåret 1976. Detta visar också hur fel socialdemokraterna har när de försöker göra gällande att vi skulle ha en lägre ambitionsnivå från regeringens och utskottsmajoritetens sida när det gäller att underlätta för kvinnor som vill komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens effektivitet är naturligtvis minst lika beroende av den tekniska upprustningen som av den personella förstärkningen. För nästa budgetår sker en nästan dubbelt så stor satsning som tidigare, i pengar räknat, på arbetsmarknadsverkets ADB-utrustning. Det innebär bl.a. att vi under nästa budgetår får dagliga platslistor över hela landet. Vidare kommer de intressanta försöken att utvidgas att med hjälp av databehandling matcha — dvs. koppla samman — den arbetssökandes önskemål med de uppgifter som finns om lediga platser runt om i landet. Den sökandes möjligheter att på kort tid finna just det jobb hon eller han söker ökar oerhört genom ett sådant system. De här exemplen visar något av vad man kan åstadkomma med en fortsatt teknisk upprustning av arbetsmarknadsverket. Från oktober 1976 tillämpas allmän platsanmälan i Skåne och Blekinge. Vid arbetsmarknadsutskottets resa föregående vecka i Malmöhus län fick vi en del redovisning av hur försöken utfallit. Det är en kort period, så erfarenheterna måste bedömas med försiktighet. Men allt tyder på att antalet platsanmälningar har ökat väsentligt. Uppgången ligger på omkring 25 26. Allmänt kan sägas att erfarenheterna är goda och de politiken politiken motiverar att man nu, som regeringen föreslår, går vidare och inlemmar Stockholms län i försöksverksamheten. En fortlöpande utvärdering av effekterna och de ekonomiska konsekvenserna skall göras. Så några kommentarer om sysselsättningspolitikens uppgift att undanröja hinder för förvärvsarbete. Kvinnor har många svårigheter att kämpa mot då de söker sig ut på arbetsmarknaden. Det sammanhänger delvis med kvinnans traditionella roll i hemmet. Undersökningar visar ju att flertalet kvinnor trots påbörjat yrkesarbete är de som sköter så gott som allt hushållsarbete. Här måste till verkliga attitydförändringar. Bristen på daghem är ett annat stort hinder. Det är viktigt att hålla fast vid utbyggnadsplanerna på 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 fritidshemsplatser. Den frågan kommer att diskuteras senare i kammaren, men jag vill redan nu deklarera att vi från vår sida kommer att göra allt för att uppnå det målet. För människor med olika slag av handikapp är det viktigt — jag håller med herr Fagerlund om det — att samhället gör vad som göras kan för att undanröja hinder för arbete. I budgetpropositionen föreslås också en mycket betydande ökning — sammantaget 132 milj.kr. — i detta syfte. Tiden tillåter inte att jag går igenom de olika delförslagen. Men socialdemokraterna har i reservation nr 13 tagit upp frågan om storleken på bidraget till utbildning i företag av handikappade, och jag vill något kommentera det. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår oförändrad bidragsnivå. Jag vill gärna motivera detta. Det är i huvudsak av två skäl. För det första har AMS befogenhet att företa jämkning i enstaka fall. Det innebär att vid utbildning av svårt handikappade kan bidragsbeloppet höjas med upp till 75 26 av den totala lönekostnaden. För det andra beslöt vi här i riksdagen i december föregående år om väsentligt förbättrade bidrag till halvskyddad sysselsättning för handikappade. Den förändringen gör att behovet av det här utbildningsbidraget minskat väsentligt. Det är skälen till att vi avstyrker motionsyrkandet. När vi talar om olika slag av arbetshinder vill jag passa på att nämna de ändringar av flyttningsbidragen som föreslås. För att upprätthålla den fulla sysselsättningen måste vi ha en viss geografisk rörlighet på arbetsmarknaden. Jag tror vi är överens om det. Samhället har i flyttningsbidragen en möjlighet att hjälpa den som måste flytta för att få ett jobb så att omställningsbördan inte blir för stor. Den förbättring och förenkling av flyttningsbidragen som nu sker är därför av stort värde. Herr talman! Med dessa synpunkter har jag i stort sett bemött de reservationer som herr Fagerlund nämnde. Han redovisade en del mycket kortfattat; en senare talare från socialdemokraterna kommer tydligen att motivera dem utförligare. Jag har översiktligt bemött yrkandena i dessa reservationer. Jag ber att få yrka avslag på dem samtidigt som jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 21.

Herr talman! Herr Wirtén gjorde precis det som jag i mitt inledningsanförande sade var så vilseledande när jag talade om utskottets redovisning, och som är så vanligt när man — som varje regering brukar göra — skall tala berömmande om sig själv. Herr Wirtén visade på intern-TV-skärmen en tablå över hur antalet sysselsatta personer har ökat. Jag har försökt förklara för herr Wirtén att antalet sysselsatta personer kan öka eller minska — det säger inte så mycket om huruvida sysselsättningen ökar eller minskar. Om vi ser på årsmedeltalen för åren 1975 och 1976 finner vi att antalet sysselsatta personer ökade med 26 000. Men sysselsättningen minskade icke förty med 40 000 mätt i antalet heltidsarbetstillfällen, beroende naturligtvis på att heltidsarbetarnas antal hela tiden minskar sedan många år medan de deltidsarbetande ökar i antal. Herr Wirtén menar att om vi har ett visst antal heltidsarbeten och delar dem i dubbelt så många deltidsarbeten, så har sysselsättningen fördubblats. Det är i princip vad herr Wirtén påstår. Det är ett fullständigt orimligt påstående. Han gör samma tabbe när det gäller kvinnorna. Mellan 1975 och 1976 har antalet sysselsatta kvinnor i och för sig ökat med 32 000. Men 25 000 av dem är deltidsarbetande. Är det i överensstämmelse med jämlikhetssträvandena att det bara är de deltidsarbetande kvinnornas antal som ökar? Det ökar naturligtvis bl.a. därför att antalet heltidsarbetande män minskar. Med den här typen av redovisning förfalskar man den problematik som finns. Och genom att, som herr Wirtén gjorde såsom talesman för utskottet, anlägga ett väldigt kort perspektiv förfalskar man den också. Då gör man arbetsmarknadspolitik till litet socialpolitik som skall bedrivas år efter år i stället för att den skall vara något som aktivt och på ett förebyggande sätt griper in mot de oroväckande tendenser som på sikt utvecklar sig i samhället. Om man ser ett årtionde tillbaka skall man, som jag har påtalat, finna att den genomsnittliga arbetslöshetsnivån höjs, att deltidsarbetena ökar och att heltidsarbetena minskar — att den totala arbetsmarknaden mätt i antal heltidsarbetstillfällen faktiskt går ned något trots befolkningsökningen.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö framhöll att Ernst Wigforss var en nydanare inom arbetsmarknadspolitiken. Låt mig därför säga att vi inom socialdemokratin är beredda att fortsätta reformarbetet i samhället i Wigforss anda. Herr Wirtén slog fast att tryggheten i anställningen är ett viktigt mål för sysselsättningspolitiken. LO överlämnade i går, den 23 mars, en framställning till arbetsmarknadsministern med begäran om lagstiftning med förbud mot permittering. Med anledning av den framställningen gjorde arbetsmarknadsministern ett uttalande. Jag skall inte läsa upp hela det uttalandet utan nöjer mig med några meningar. Arbetsmarknadsminis politiken Arbetsmarknadspolitiken 50 tern skriver bl.a.: ”LO har idag fäst uppmärksamheten på de betydande problem som hänger samman med permitteringar och krävt lagändringar. Också andra problem har uppmärksammats genom framställningar till arbetsmarknadsdepartementet, bl.a. lagens tillämpning på de mindre arbetsplatserna och frågor som hänger samman med kvinnornas och ungdomarnas situation på arbetsmarknaden.

I så fall är jag verkligen orolig, herr Wirtén. Då blir det i fortsättningen inte mycket av tryggheten i anställningen. Herr "Wirtén. visade en kurva över arbetsförmedlingens tillväxt. Jag har inte gjort någon egen kurva, men allt talar för att de 100 tjänstemän som redan finns på arbetsförmedlingen är inräknade. Sedan säger herr Wirtén att behovet när det gäller de handikappade minskar. Det kan väl inte vara något motiv för att inte förbättra ett bidrag. Återigen skjuter vi fram de enskilda människornas problematik —- det är den som måste ligga i botten.

Herr talman! Först några ord till herr Svensson i Malmö. Jag tycker att mycket av innehållet i herr Svenssons inledningsanförande var ett eko av det som sades i december. Det var en beskyllning mot utskottsmajoriteten och även mot den socialdemokratiska utskottsminoriteten, om jag förstod honom rätt, för att man bara kastar fraser omkring sig, nämligen att man skall eftersträva arbete åt alla, rättvisa åt kvinnorna osv. Herr Svensson vill nu, liksom i december, ha en exakt kvantifiering i antal sysselsatta år 1990, år 2000 osv. Jag sade redan i december att en sådan sifferlek inte nyttar mycket till. Jag tror att såväl majoriteten som minoriteten inom utskottet rör sig på betydligt fastare mark med den diskussion vi fört i frågan om de mål som är uppsatta för vår sysselsättningspolitik. Sedan kritiserar Jörn Svensson rätt hårt de deltidsarbetandes situation. Jag kan hålla med honom om att det här finns åtskilligt att göra i flera avseenden. När det gäller frågan om de deltidsarbetandes trygghet i anställningen osv. är vi säkerligen överens. Men jag undrar ändå om inte herr Svensson nedvärderar deltidsarbetet i dagens samhälle. Det är minsann inte så lätt att ta steget fullt ut på arbetsmarknaden. Många gånger innebär just deltidsarbetet en möjlighet för kvinnor, som successivt vill gå ut på arbetsmarknaden. Deltidsarbeten är också en förutsättning för den pensionsreform, som vi fattade beslut om för något år sedan och som ger arbetstagarna möjlighet att successivt trappa av sin verksamhet och successivt lämna arbetsmarknaden. Det är alltså många fördelar med att vi har tillgång till ett stort antal deltidsarbeten.

Till herr Fagerlund hinner jag tyvärr bara säga ett par saker. Herr Fagerlund nämnde att vi inte tagit upp utredningen om organisationen för skyddat arbete. Det berodde helt enkelt på att den frågan är under beredning i departementet. Att ta upp frågan till behandling i riksdagen innan regeringen är klar med sitt ställningstagande skulle vara ett mycket unikt sätt att behandla en viktig fråga. Jag tror att utskottsmajoritetens ställningstagande på den punkten är riktigt.

Herr talman! Herr Wirtén vill inte diskutera det verkliga problemet med deltidsarbete. Jag har inte alls sagt att det inte kan vara lämpligt och bra att man såsom en dellösning temporärt och på det personliga planet ägnar sig åt deltidsarbete under en viss period. Men det är inte detta vi resonerar om utan problemet att de deltidsarbetandes antal ständigt ökar. De deltidsarbetande är praktiskt taget den enda kategori arbetande vars antal ökar, medan däremot antalet heltidsarbetande minskar på lång sikt. Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden tar sig i huvudsak formen av deltidsarbete. Andelen deltidsarbetande kvinnor på arbetsmarknaden ökar. Det hade varit riktigare om andelen heltidsarbetande hade ökat. Det borde ha varit målsättningen. Om deltidsarbetet fortsätter att vara en utpräglat kvinnlig företeelse och i än högre grad än tidigare får dominera den kvinnliga delen av sysselsättningen, betyder det att diskrimineringen mot kvinnorna återskapas och hålls vid makt, om också i en ny form. Det kan aldrig leda till att den diffusa fras om jämställdhet som även herr Wirtén ständigt kör med kan förverkligas. Jag efterlyser er syn på detta deltidsarbete såsom samhälleligt problem. Som jag uppfattar det har ni en positiv syn. I varje fall uppfattar ni det inte som något problem. Det anser jag vara socialt ansvarslöst och ett svek mot kvinnorna. Herr Wirtén förklarar att jag är ett eko av vad som sades i december. Ja, herr Wirtén, i motsats till de borgerliga partierna byter jag inte politik på några månader. Jag har samma politiska uppfattning nu som jag hade i december när det gäller energifrågan, sysselsättningsfrågan och andra frågor. Herr Wirtén måste ändå hålla med om det berättigade i den kritik som jag nu åter ekar fram mot att ni inte sätter upp några som helst, om aldrig så ungefärliga, mål för hur många sysselsättningstillfällen som måste skapas för att lösa problemen. Ni har inga kvantativa mål. Hur kan ni då veta hur mycket pengar ni skall lägga ner för att förverkliga politiken politiken de vackra parollerna? Herr Wirtén påstår att utskottet står på fastare mark än vpk gör. Hur kan man stå på fastare mark, när man inte har några som helst proportioner klara för sig? Är det en fastare politik att inte veta vad resultatet skall bli av det man gör än att veta att man har en bestämd målsättning uttryckt i ett bestämt antal arbetstillfällen eller i någon annan kvantifierbar eller beräkningsbar enhet?

Herr talman! Det enda i min replik som herr Wirtén berörde var organisationen av det skyddade arbetet. Han sade att det hade varit unikt om riksdagen hade tagit upp denna fråga, eftersom den är under beredning. Det kanske hade varit unikt, men det är också unikt i Sverige att vi har en regering med tre partier som inbördes är oerhört oeniga om hur detta problem skall lösas. Jag är övertygad om att det för dem som jobbar på de skyddade verkstäderna hade varit en fördel om riksdagen klart sagt ut hur verksamheten skall organiseras och finansieras i framtiden. Då hade de som jobbar på detta område fått riktlinjer. Vi hade fått i gång investeringar och uppnått en förbättrad arbetsmiljö, och vi hade fastlagt att det är fråga en industriell verksamhet som är precis likvärdig med all annan industriell verksamhet.

Herr talman! Vad gäller organisationen av det skyddade arbetet får herr Fagerlunds tal om oenighet i regeringen stå för honom själv. Det finns f.n. inga budskap från regeringen i denna fråga. Vi får avvakta propositionen, och jag är säker på att den kommer att innehålla konstruktiva förslag baserade på det utredningsarbete som utförts. Arbetsmarknadsministern har ju utlovat förslag i denna fråga under maj månad, och till dess får väl herr Fagerlund ge sig till tåls. Sedan vill jag gärna ta upp en annan sak som herr Fagerlund nämnde i sitt inledningsanförande och som jag inte hann med att beröra tidigare, nämligen utbildningsfonder. Förslaget har väckts i sysselsättningsutredningen, och jag tror i och för sig att det finns anledning att fundera vidare över de tankar som har kommit fram där. Men också på den här punkten bör vi rimligen invänta ett förslag från regeringen, när det är klart uttalat att man där håller på med förberedelser även i den här frågan. Det kanske finns anledning att erinra herr Fagerlund om att hans egna partivänner såg det på samma sätt när de satt i regeringen.

Jag vill alltså i och för sig inte bestrida det, men i dag kan utskottet inte göra annat än avstyrka socialdemokraternas yrkande. Slutligen till herr Svensson i Malmö: Jag menar att det är en väsentlig skillnad mellan herr Svenssons och mitt sätt att föra den här debatten i dag i jämförelse med hur det var i decemberdebatten. Då tog vi upp de principiella frågorna, och då lade vi fast i riksdagsbeslutet vilka principer som skulle gälla för sysselsättningspolitiken. I dag är det frågan om hur dessa principer skall förverkligas i form av praktiska åtgärder. Det är den saken jag har försökt att lägga tonvikten vid i mitt huvudanförande. Herr Svensson har i det avseendet varit väldigt tyst och i stort sett bara upprepat vad han sagt förut om de övergripande principerna, något som jag inte tycker leder så värst långt.

Herr talman! Debatten här i kammaren i dag och i andra sammanhang bekräftar den centrala ställning arbetsmarknadspolitiken intar. För den politiska och fackliga arbetarrörelsen har arbetsmarknadsfrågorna alltid varit grundläggande och centrala. Rätten till arbete och trygghet har varit vägledande för de insatser som arbetarrörelsen tagit initiativet till och de krav som den med framgång har drivit. Steg för steg har socialdemokratin i samverkan med den fackliga rörelsen byggt upp en arbetsmarknadspolitik och en näringspolitik som gjort det möjligt att med samhällets stöd bemästra kriser och svårigheter som uppkommit. Grundläggande för denna politik är att samhället har en avgörande roll för att värna sysselsättningen. I jämförelse med andra länder har vi bättre kunnat bemästra den internationella krisens verkningar. Det är i sådana skeden som samhället måste ha god beredskap och effektiva sysselsättningspolitiska medel att sätta in. Socialdemokratin vill därför att krafterna nu samlas kring uppgiften att förstärka och ytterligare utveckla arbetsmarknadspolitiken. Vi har i motioner, i reservationer och i debatten här i dag givit uttryck för vår vilja att driva denna politik. Bengt Fagerlund har tidigare i debatten redogjort för viktiga avsnitt i denna fråga. Jag avstår därför vid det här tillfället från att anföra ytterligare synpunkter och begränsar mig till att instämma i hans inlägg. Herr talman! Jag skall här helt kort kommentera några av de socialdemokratiska reservationer som är fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1976/77:21. I reservationen 2, som behandlar personalförstärkning till arbetsmarknadsverket, anser vi reservanter att det är nödvändigt att arbetsförmedlingen ges personella resurser som gör det möjligt att ge den enskilde erforderlig hjälp i ansträngningarna att finna lämpligt arbete. Vi finner det motiverat också utifrån samhällsekonomiska synpunkter, därför att en väl fungerande arbetsförmedling som kan ge den arbetssökande snabb politiken ÅArbetsmarknadspolitiken och effektiv information om lediga arbetstillfällen, arbetsförhållanden och andra faktorer som är väsentliga i sammanhanget är till fördel för såväl den arbetssökande som samhället. Detta bidrar också till minskade ersättnings och bidragskostnader samt till ökade skatteintäkter för samhället. Vi föreslår mot denna bakgrund en uppräkning av medlen för bl.a. lönekostnader med 4,5 milj.kr. för nästa budgetår. Detta ger utrymme för 300 nya tjänster, vilket ungefär motsvarar den takt som gällt för förmedlingens utbyggnad under tidigare år på 1970-talet. Enligt vårt förslag bör således arbetsförmedlingen förstärkas med 60 medarbetare utöver regeringens förslag. Genom en sådan åtgärd får förmedlingen ökade möjligheter att göra större insatser för bl.a. handikappade och andra grupper med speciella krav på och behov av förmedlingsinsatser. Den genomgripande förnyelse som arbetsförmedlingen varit föremål för under senare år vad gäller såväl personalökning och organisation som tekniska hjälpmedel har varit väl motiverad av den utveckling som samhället och arbetsmarknaden genomgått och som förväntas fortsätta. Vi har i den socialdemokratiska motionen nr 543 utförligt motiverat skälen härför. Låt mig, herr talman, slå fast att om vi skall leva upp till vår målsättning i arbetsmarknadspolitiken så utgör personalförstärkningar en viktig del. Vi reservanter vill stryka under detta och finner angeläget att de föreslagna personalförstärkningarna sätts in i samband med andra åtgärder som gör arbetsförmedlingen ännu effektivare. Härigenom skulle vi också vinna värdefulla erfarenheter med tanke på den framtida utbyggnaden av förmedlingsverksamheten. I reservationen 6, som behandlar bidrag till företag som anordnar utbildning av anställda, föreslår vi socialdemokrater att denna stödform skall bli ett permanent inslag i arbetsmarknadspolitiken och att bidragen höjs, så att de stimulerar till en snabb effekt i akuta situationer på arbetsmarknaden. Vi krävde i ett särskilt uttalande att bidragen skulle höjas redan under innevarande budgetår, och vi noterar med tillfredsställelse att den borgerliga regeringen följde vårt förslag och höjde bidragen till 25 kr. per timme för ifrågavarande utbildning fr.o.m. den 1 februari. Utskottsmajoriteten ansluter sig till regeringens förslag om tidsbegränsning för bidraget och hänvisar till möjligheten att i akuta situationer förlänga perioden för bidrag. Vi reservanter anser att detta inte är tillräckligt för att skapa den beredskap mot arbetslöshet som uppkommer vid störningar på arbetsmarknaden. Det är utan tvivel av stor betydelse för den framtida beredskapen att utbildningsbeloppen har en sådan nivå och konstruktion att företagen i sin planering inför olika konjunktursituationer lägger stor vikt vid personalutbildningen. För de anställda är också en målmedveten och väl planerad utbildning av stor betydelse. En sådan medverkar till bättre yrkeskunskaper, en starkare ställning på arbetsmarknaden och ett ökat produktionsresultat.

Herr talman! Alla partier ansluter sig numera i princip till den fulla sysselsättningens politik. Detta är en tillgång för det svenska samhället och en förutsättning för att genom arbetsmarknadspolitiken kunna ge alla möjligheter att få ett bra arbete. "Allas rätt till arbete är en grundläggande målsättning för centerpartiets politik. För att nå det målet krävs att samhället för en politik som skapar goda sysselsättningsmöjligheter för alla som önskar ett arbete, oavsett bostadsort, fysisk eller psykisk status eller kön. Det är främst genom en aktiv näringspolitik som nya arbetstillfällen kan skapas. Om inte nya arbetstillfällen kommer till ställs stora grupper utanför arbetslivet. Framåtskridande och välfärd är på ett avgörande sätt beroende av näringslivets utveckling. Näringslivet skall tillgodose behovet av varor och tjänster, det skall skapa resurser för samhällets service och för fortsatta trygghetsoch jämlikhetsreformer. Men lika viktigt är att som utgångspunkt för näringspolitiken understryka näringslivets samhällsansvar. Möjligheterna att öka välfärden är i hög grad beroende av att så många människor som möjligt får göra en arbetsinsats. Att inte utnyttja människors vilja och förmåga till produktiva insatser innebär både slöseri med resurser och minskade möjligheter att förbättra de materiella, sociala och kulturella villkoren. Arbetet måste också upplevas som meningsfullt och ge den enskilde tillfredsställelse. En huvuduppgift under 1970-talet måste därför vara att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning. Sysselsättningspolitiken måste både ta sikte på att ersätta de arbetstillfällen som går förlorade genom rationaliseringar och nedläggningar av befintliga företag och att ge sysselsättning åt nya grupper som söker sig ut på arbetsmarknaden. Alla måste ha rätt till arbete, oberoende av kön, ålder, bostadsort och utbildning. För att tillgodose kravet, arbete åt alla, har vi i centerpartiet sagt, att det behövs minst 400 000 nya jobb fram till början av 1980-talet. Jag har litet svårt att förstå den irritation som herr Fagerlund och andra socialdemokrater ständigt visar inför vår målsättning om dessa 400 000 nya jobb till 1980-talets början. Det är ingenting som vi har lovat; det är en målsättning som vi vill verka för. Och vi har inte fått den siffran från vårt partikansli, utan det är en statlig utredning som har kommit Arbetsmarknadspolitiken 55 Arbetsmarknadspolitiken fram till att om vi skall kunna ge arbete åt alla, så behövs det minst 400 000 nya jobb. Centerpartiet och socialdemokraterna har också en mångårig tradition när det gäller att slå vakt om den fulla sysselsättningen. Socialdemokraterna säger ju också att de sätter allas rätt till arbete högt på sitt program. Men om man gör det, och när nu en statlig utredning har kommit fram till att det behövs 400 000 nya jobb, så vill jag fråga: Vilka grupper är det då man vill utesluta från arbetsmarknaden, om man inte vill arbeta för det mål som vi har satt upp? Det finns f. ö. också inskrivet i regeringsdeklarationen att regeringen skall arbeta för sysselsättningen i hela landet — och att viljan härtill finns behöver man inte vara orolig för! Arbetsmarknadspolitikens syfte är att undanröja arbetshinder av olika slag. Målet — som det lades fast av 1966 års riksdag — är att åstadkomma och bevara full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Denna politik utgör en viktig del av den ekonomiska politiken som balanserande faktor. Men arbetsmarknadspolitiken tar betydande samhällsresurser i anspråk och verkar därmed i hög grad styrande på samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt att den bringas i överensstämmelse med övergripande samhälleliga målsättningar inom t.ex. regionalpolitiken, näringspolitiken och den ekonomiska politiken i övrigt. I reservation nr I som avser mål och riktlinjer för sysselsättningspolitiken säger man bl.a.: ”Det kan utan vidare konstateras att budgetpropositionen inte innehåller någon uppföljning av riksdagens beslut från i höstas om sysselsättningspolitiken. Det är från principiella utgångspunkter betänkligt att så inte skett. Att riksdagen antar långtgående programuttalanden utan att dessa följs upp på åtgärdssidan är ägnat att undergräva förtroendet för statsmakternas vilja att nå det uppställda målet om arbete åt alla.” Man ifrågasätter här ärligheten och viljan hos regeringen att försöka nå uppställda mål när det gäller sysselsättningen! Det är en ful argumentering från socialdemokraterna, inte minst mot bakgrunden av deras eget förflutna. Under den socialdemokratiska regeringstiden var det inte ovanligt att företag måste läggas ner eller inskränka driften, särskilt drabbades mindre företag. Från början av 1970-talet minns vi den svåraste arbetslösheten under efterkrigstiden. Sysselsättningsproblemen nu har naturligtvis försvårats genom att konjunkturuppgången försenats, men ingen behöver betvivla att orsakerna slog rot under den socialdemokratiska regeringstiden. Under de senaste åren har den svenska industrin i allvarlig utsträckning förlorat marknadsandelar på exportmarknaden, men också på hemmamarknaden. Orsaken till försämringen av vår konkurrenskraft är uppenbarligen att våra kostnader, och därmed priser, stigit särskilt kraftigt i jämförelse med förhållandena i våra konkurrentländer. Detta i sin tur beror till mycket stor del på att den socialdemokratiska regeringen i så stor utsträckning belastade näringslivet med arbetsgivaravgifter, dvs. skatt på sysselsättningen. Under senare år har denna belastning ökat med drygt 4,5 procentenheter per år. De socialdemokratiska beskyllningarna mot regeringen Fälldin är djupt orättvisa. Det viktigaste för regeringen är att klara sysselsättningen. För detta skall man, som det understryks i finansplanen, vidta de åtgärder som krävs. Regeringen har med stor kraft gripit tag i sysselsättningsproblemen. Fortsatta och nya investeringsstimulanser utnyttjas. Man har gripit in med särskilda åtgärder för sysselsättningen vid NJA, Algots och Eiser i Norrland. Ett arbetsmarknadspolitiskt paket har gjorts upp, bl.a. med ökade utbildningsbidrag och tidigarelagda industribeställningar, särskilda åtgärder för tekoindustrin, skoindustrin, stålindustrin och varvsindustrin. Ett industripolitiskt åtgärdsprogram utarbetas. Sammanlagt gäller det stora miljardbelopp, men regeringen sätter sysselsättningen främst. Sysselsättningsproblemen nu är mer än konjunkturproblem. Vid en konjunkturuppgång har vi lagrade varor att exportera. Men den försämring i konkurrenskraften som uppkom under den socialdemokratiska regeringspolitiken dröjer kvar. Därför är regeringen inriktad på en näringspolitik som ökar konkurrenskraften. Bl. a. gäller det att förbättra de mindre företagens utvecklingsmöjligheter. Men huvudlinjen i den socialdemokratiska näringspolitiken är alltjämt ökade löneskatter, som ytterligare minskar konkurrenskraften. Det är besked om att socialdemokraterna inte kan klara sysselsättningsproblemen.

I reservationen yrkas att den i motionen åsyftade utredningen och de av den förutvarande jämställdhetsdelegationen framlagda förslagen omgående prövas av regeringen och att erforderliga förslag utan dröjsmål föreläggs riksdagen. Man vill också att ett anslag på en halv miljon kronor skall anslås för en informationskampanj för deltidsanställda.

Utbildningen skall ha den allmänna inriktningen att ge de anställda fördjupade yrkeskunskaper. Det utrymme som finns att ge undervisning i allmänna ämnen bör enligt propositionen användas för information om och studier i medbestämmande i arbetslivet. I övrigt kommer de allmänna villkoren för bidrag till utbildning i företag att gälla. Det innebär bl.a. att de anställda inte skall behöva vidkännas löneminskning under utbildningstiden. Eftersom syftet med ett bidrag av detta slag är att undvika permitteringar och uppsägningar skall sådana åtgärder tas tillbaka helt eller väsentligt reduceras.

Jag vill till sist, herr talman, något beröra den fortsatta verksamheten vid Landaskolan i Kristinehamn, där anpassningskurser för synskadade bedrivs. Dess existens tas upp i utskottets betänkande. Efter särskild utredning om verksamheten vid skolan beslöt AMS 1975 att uppdra åt SÖ att omlokalisera verksamheten till Göteborg. Detta beslut har väckt stor uppståndelse i Kristinehamn och Värmland. Det hart.o.m. föranlett länsstyrelsen i Karlstad att med stöd av 38 § länsstyrelseinstruktionen påkalla att regeringen omprövar AMS beslut att lägga ner verksamheten vid skolan. Man fann också från länsstyrelsens sida att beslutet stred mot de regionalpolitiska målen för länet. Remissyttrandena över länsstyrelsens framställning till regeringen har nyligen avgivits av bl.a. Synskadades riksförbund. Däri framhålls att det med tanke på de synskadades behov är önskvärt att den i nuvarande form bedrivna anpassningsundervisningen flyttas över till Göteborg. Detta remissyttrande väger helt naturligt mycket tungt, och det får ju inte bli så att de synskadade blir föremål för regionalpolitiska åtgärder. Det är därför av utomordentligt stor vikt att AMS i enlighet med framförda synpunkter verkligen ser till att andra utbildningsresurser förläggs till Kristinehamn som ersättning för en flyttning av verksamheten i Landaskolan. Frågan om den fortsatta verksamheten prövas alltså f. n. av regeringen. Då utskottet i sin skrivning säger att det utgår ifrån att de av AMS framförda synpunkterna tillmäts stor betydelse, dvs. att annan utbildning i AMS regi förläggs till Kristinehamn, har jag, herr talman, inget annat yrkande än utskottets.
Herr talman! I början av sitt anförande sade herr Gustafsson i Säffle att alla partier i princip sluter upp kring den fulla sysselsättningen. Detta är ett exempel på hur ord och termer kan förlora sin mening. Frågan kommer i retur till herr Gustafsson: Vad är full sysselsättning? Vi kan konstatera att jämfört med arbetslösheten för tio år sedan ligger den reguljära arbetslösheten i dag på 50-60 96 högre nivå, och vi finner att heltidsarbetarna minskar i antal, medan deltidsarbetarna ökar. Räknar vi efter finner vi att det faktiskt skett en viss minskning av den totala sysselsättningen. Samtidigt har vi ett ständigt ökande antal människor, f.n. ett par hundra tusen, som måste sysselsättas i olika provisoriska och korttidsmässiga verksamheter, vilket innebär att de inte har någon verkligt stabil sysselsättning. Är det då fortfarande full sysselsättning? Om vi konstaterar att vi i dag i förhållande till 1965, som vi jämförde med, har haft en så ogynnsam utveckling, kan vi också konstatera att 1965 i och för sig innebar en försämring i nämnda hänseenden, jämfört med t.ex. mitten av 1950-talet, då den klassiska fullsysselsättningspolitiken ändå stod på sin höjdpunkt. Kan arbetslösheten öka hur mycket som helst, kan sysselsättningen visa vilka oroväckande tendenser som helst? Enligt herr Gustafssons mening skall man ändå säga att det är full sysselsättning. Sedan sade herr Gustafsson att man skall kunna skapa mera sysselsättning genom näringslivsinsatser, särskilt genom att man förbättrar de mindre företagens förutsättningar. Mig veterligt har sedan flera decennier tillbaka — och detta är en tendens som verkar vara obönhörlig —- de mindre företagens samlade sysselsättningsbas stadigt minskat. Hur skall man kunna skapa nya jobb, om dessa företag skall bli den huvudsakliga utgångspunkten för en expansiv sysselsättningspolitik? Där är ju sysselsättningen icke expansiv utan minskande.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle säger att vi är irriterade över centerpartiets målsättning 400 000 nya jobb i början av 1980-talet. Nej, vi är inte irriterade över detta, men min fråga var ju denna: Med vilka medel tänker ni skapa dessa 400 000 nya jobb? Jämför man med vpk:s motion, där det sägs att det behövs 800 000-900 000 nya jobb, finner man att vpk ändå har konkreta förslag. Man kan tycka det ena eller det andra om dem, men det är ändå förslag. Vilka förslag har herr Gustafsson för att man skall kunna skapa de här jobben, för att uppnå målsättningen som det nu heter? Sedan sade herr Gustafsson att centerpartiet och socialdemokraterna ju har en gammal tradition när det gäller att slå vakt om sysselsättningen. Ja, men, herr Gustafsson, i dag regerar ni ju tillsammans med folkpartiet och moderaterna, och herr Gustafsson understöder väl inte CUF:s slogan i detta sammanhang, ”go home, Gösta”, och propagerar för nyval för att ingå i koalition med socialdemokraterna. Efter era utspel tror jag ÅArbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitiken det skulle vara fullständigt hopplöst. Nu säger herr Gustafsson i Säffle: Vilka grupper vill ni hålla utanför sysselsättningen? Herr Gustafsson i Säffle! Det är ju vi som föreslår förbättringar för arbetsförmedlingen, för kvinnosysselsättningen, till stöd för handikappade 0. d. Det är ni som håller grupper utanför sysselsättningen, inte vi. Vidare talar herr Gustafsson i Säffle om den försämrade konkurrenssituation som inträtt under den socialdemokratiska regeringens tid. Brukar verkligen herr Gustafsson i Säffle göra gällande att Sverige hade ett bättre konkurrensförhållande till omvärlden 1932 än vad vi har i dag —- för det är ju vad herr Gustafssons ord innebär? Det är felaktigt ur alla synpunkter, även i ett kortare perspektiv. Jag hoppas att herr Gustafsson vill förklara vad han menar på den punkten. Herr Gustafsson säger dessutom att det enda socialdemokraterna föreslår är ökade löneskatter. Löneskatter är ju ett ord som tillhör vulgärpropagandan. Ni föreslår ju själva nu en höjning av socialavgifterna med 1,65 926 av lönesumman. Det är ni som lägger på bördorna i det här sammanhanget, inte socialdemokraterna. Ni regerar f. n., herr Gustafsson i Säffle.
Herr talman! Jag vill först till herr Svensson i Malmö säga att man självfallet kan diskutera innebörden av orden ”full sysselsättning”. Jag sade att vi anser att goda sysselsättningsmöjligheter skall finnas för alla som önskar ett arbete, oavsett bostadsort, fysisk eller psykisk status eller kön. Jag vet inte om vi kan komma närmare en definition. Var och en som vill ha ett arbete skall alltså kunna få det. Vidare säger herr Svensson att sysselsättningen minskar i de mindre företagen. Ja, det är alldeles riktigt. Det är vad som har skett under den senaste tiden, bl.a. på grund av den näringspolitik som socialdemokraterna har drivit och som har drabbat de små och medelstora företagen synnerligen hårt. Herr Fagerlund efterlyser konkreta åtgärder, och vi har ett näringspolitiskt program med åtgärder som vi så småningom kan sätta i verket för att någon gång i början på 1980-talet försöka nå målet 400 000 nya jobb. Vi är ju ändå överens i det här avseendet och har varit det. När jag sade att vi av tradition har slagit vakt om den fulla sysselsättningen låg det inte någonting negativt i detta. Vad jag menade var att det inte har skett några förändringar i vår inställning liksom inte heller inom den nya regeringen när det gäller viljan att slå vakt om sysselsättningen. Jag talade för det också. När det sedan gäller konkurrensen har jag erfarenheter från min hemkommun, där företag på grund av utländsk konkurrens tvingats att slå igen. Att vi nu får höja löneskatten är ett resultat av förbättringar av sjukförsäkringen. Eftersom vi har ställt oss bakom detta, kommer vi naturligtvis också att ta de ekonomiska konsekvenserna härav. På sikt skall vi väl se till att ändra storleken av denna löneskatt.
Herr talman! Jag ställde inte frågan hur herr Gustafsson i Säffle definierar begreppet sysselsättning teoretiskt — det fick jag i och för sig besked om. Jag ställde frågan: Om nu arbetslösheten i dag befinner sig på en väsentligt högre nivå än tidigare och en allt allvarligare problematik på sikt börjar utveckla sig, vill då herr Gustafsson fortfarande definiera läget med orden ”full sysselsättning”? När upphör det att vara full sysselsättning under denna stegring av arbetslösheten och utslagningen? Någonstans måste det ju sluta. Vi kan ju inte kalla vad som helst för full sysselsättning bara för att det skall se snyggt ut. Sedan till småföretagen. Jag påpekade att det är en historisk tendens, som man kan iaktta sedan mycket lång tid tillbaka, och en obönhörlig tendens i det här stadiet av kapitalismen, att småföretagen äts upp och slås ut av de stora kapitalen och de stora företagen. Det beror inte alls på om landet har en socialdemokratisk regering eller inte, så herr Gustafsson skall inte alls försöka skylla på den föregående regeringen, utan det är en tendens som man har att räkna med och som man knappast kan hoppas kunna vända. I varje fall kan man icke räkna med att de små företagens samlade sysselsättning i absoluta tal skulle öka. Man kan alltså inte vänta att det netto skulle bli några som helst nya arbetstillfällen. Det är här jag inte förstår hur herr Gustafsson får det att gå ihop. Får han det att gå ihop, har han en mycket märklig bild av verkligheten. I så fall har han inte observerat vad alla andra kan observera, nämligen att småföretagen i det högindustriella samhället minskar i relativ och absolut betydelse.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle säger att löneskatten är nödvändig för att vi skall kunna klara sjukförsäkringen, och det är väl riktigt. Men intressantare är att herr Gustafsson säger att på sikt skall vi försöka ändra det här uttaget — det måste ju vara sjukförsäkringen som herr Gustafsson avser — och att det inte längre skall tas direkt från företagen. Jag har en känsla av att det är många grupper inom fackföreningsrörelsen i dag som är intresserade av att höra hur ni då skall finansiera hela den socialförsäkring som vi i dag finansierar genom arbetsgivaravgift. Skall det gå tillbaka dithän att var och en betalar sina avgifter, eller vad är meningen? Sedan kommer herr Gustafsson i Säffle tillbaka till frågan om de mindre företagen. Han nämnde i sitt inledningsanförande att det var kriser i vissa företag och att det har lagts fram en proposition nu, där man verkligen tar upp dessa problem och där man satsar miljarder för att trygga sysselsättningen. Jag tar för givet att herr Gustafsson menar propositionen 95. Den är ganska intressant utifrån hela diskussionen om att man skall stödja de små företagen. Vad betyder t.ex. det 75-procentiga bidraget för de små företagen, när det krävs permittering av 100 människor eller politiken Arbetsmarknadspolitiken minst 5 96 av de anställda för att detta bidrag skall utgå? Det är ju direkt lagt för de stora företagen. Herr Gustafsson säger att vi socialdemokrater har fört en småföretagsfientlig politik, och han går återigen tillbaka till traditionen och talar om hur det var 1932 och hur det är nu. Hur var det för jordbrukarna 1932? Herr Gustafsson talar ju om det socialdemokratiska regeringsinnehavet hela tiden. Småföretagen kan ha problem i dagens samhälle. Det har de haft i alla tider och kommer kanske att ha det. På grund av koncentrationen i näringslivet, som herr Svensson i Malmö har tagit upp, kommer det att uppstå problem — men herr Gustafsson skall inte tala om företagsfientlighet när han nämner den socialdemokratiska regeringen. Nu säger herr Gustafsson: Vi har ett näringspolitiskt program. Tala om vad det är i det näringspolitiska programmet som skall förverkliga er målsättning om 400 000 nya jobb — eller om det behövs 800 000 eller 900 000 nya jobb för att skapa möjlighet att ge alla en meningsfull sysselsättning.
Herr talman! Beträffande löneskatten på sikt vill jag bara hänvisa till regeringsdeklarationen. Beträffande vårt näringspolitiska program kan ju herr Fagerlund få ett sådant senare. Vi behöver inte ta kammarens tid i anspråk med att läsa ur det. Men i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar föreslår majoriteten i arbetsmarknadsutskottet vissa åtgärder i varje fall för att komma en bit på vägen. Det är utbyggnad och effektivisering av arbetsförmedlingen, åtgärder för arbetshandikappade, insatser för att underlätta de ungas situation på arbetsmarknaden, åtgärder på jämställdhetsområdet och åtgärder för att förbättra det allmänna sysselsättningsläget.

Herr talman! Låt mig börja med det yrkande i den socialdemokratiska partimotionen som de borgerliga ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet har anslutit sig till. Det gäller frågan om ”Arbete, praktik och utbildning för alla ungdomar”. Ungdomsarbetslösheten har, som utskottet konstaterar, pressats tillbaka under de senaste tre åren. Det är tack vare arbetsmarknadspolitiska insatser, förbättrade utbildningsmöjligheter och sysselsättningsskapande verksamhet. Men fortfarande är arbetsmarknadssituationen svårare för ungdomar än för de vuxna, och svårast är det för flickorna och för dem som saknar yrkesutbildning. Vi är kritiska mot den borgerliga regeringen därför att den inte i budgetpropositionen med mer konkreta åtgärder har följt upp de riktlinjer som antogs av riksdagen i höstas om den samordnade sysselsättnings och regionalpolitiken. Därför är det så mycket mer glädjande att hela utskottet nu ställer sig bakom förslagen i vår motion. Vad jag vill peka på som särskilt viktigt är dels behovet av de korta yrkesinriktade och påbyggbara kurserna i gymnasieskolan, dels insatser för att främja tillsvidareanställning i yrkesutbildning för de ungdomar som inte går vidare till gymnasieskolan eller som har fått en mindre omfattande gymnasieutbildning. Det är bra att sysselsättningsutredningen nu genom det socialdemokratiska initiativet får i uppdrag att pröva de här förslagen. Men det tycks vara dålig kontakt mellan de borgerliga ledamöterna i olika utskott. Medan man i arbetsmarknadsutskottet menar att de förslag som förts fram i motionen skall prövas i positiv anda avstyrker man i utbildningsutskottet motsvarande förslag. Det är ingen konsekvens i de borgerligas agerande där de ena dagen avslår våra förslag om korta yrkesinriktade kurser i gymnasieskolan och andra dagen vill pröva dem i positiv anda. Låt mig sedan, herr talman, gå över till att diskutera åtgärder för jämställdhet på arbetsmarknaden! Den borgerliga utskottsmajoriteten skriver i avsnittet om mål och riktlinjer för sysselsättningspolitiken bl.a. följande: ”Politikens verkliga innehåll framträder ofta först då man presenterat åtgärder för att förverkliga målen.” Om man tar den satsen till utgångspunkt för en granskning av hur kvinnornas situation behandlas i bil. 15 till budgetpropositionen, så blir det en förödande kritik av arbetsmarknadsministern, som ju tillika är jämställdhetsminister. Han talar om att driva på arbetet för jämställdhet, men han försummar att skaffa sig de praktiska handlingsmöjligheterna. Den borgerliga utskottsmajoriteten har på alla sätt försökt skyla över detta, och man har ju faktiskt också på några punkter — utan att öppet vilja erkänna det — närmat sig de krav som vi socialdemokrater har fört fram. Det är sannolikt att kvinnornas utträde på arbetsmarknaden under år 1977 kommer att ske i ett något långsammare tempo, säger arbetsmarknadsministern. Utskottsmajoriteten säger sig ha svårt att förstå den kritik som vi på den här punkten riktar mot budgeten. Men vad saken gäller är ju helt enkelt att kvinnorna inte får betraktas och behandlas som en konjunkturregulator, och det kan väl inte vara svårt att förstå! I reservationen 3 tar vi upp de särskilda förmedlingsinsatser och de försök med kvinnor i traditionellt manliga arbeten som den tidigare jämställdhetsdelegationen tog initiativ till. Vi kan inte acceptera att man nu utan vidare sätter stopp för försöksverksamheten med de 100 arbetsförmedlare som haft till uppgift att särskilt ägna sig åt kvinnliga arbetssökande. Jämställdhetskommittén har i dagarna skickat över en skrivelse med förslag till arbetsmarknadsministern. Där står bl.a.: Enligt kommittén behövs därför de särskilda tjänstemännen även fortsättningsvis såväl i det externa förmedlingsarbetet som internt inom förmedlingskontoren ÅArbetsmarknads politiken politiken Den som inte vill sätta käppar i hjulen för jämställdhetskommitténs arbete bör alltså rösta med den socialdemokratiska reservationen 3. Det gäller även beträffande försöksverksamheten med kvinnor i traditionellt manligt arbete, som ju arbetsmarknadsministern glömde bort när han gjorde upp budgeten. Den här verksamheten måste fortsätta och vidareutvecklas, säger vi i reservationen. Detsamma säger kommittén i sin skrivelse. De deltidsarbetande har varit uppe till diskussion flera gånger här i dag. Den deltidsutredning som den tidigare jämställdhetsdelegationen gjorde gällde förhållandena 1974. Då fanns det 735 000 deltidssysselsatta, varav 650 000 hade stadigvarande deltidsarbete. År 1976 var de deltidssysselsatta över 900 000. De deltidsanställdas villkor måste förbättras — det stod ju också i den borgerliga regeringsdeklarationen. Men trots att remissvaren på delegationens utredning kom in redan i september 1976 har den borgerliga regeringen ännu inte ens redovisat hur och när förslagen skall behandlas av riksdagen. I reservation nr 4 kräver vi dels att man ger besked på den här punkten, dels att riksdagen redan nu beslutar om en informationskampanj bland de deltidsanställda. På den senare punkten yrkar utskottsmajoriteten direkt avslag. Det måste såvitt jag förstår betyda att man under nästa budgetår — alltså under hösten 1977 och våren 1978 — inte kommer att kunna genomföra en sådan här informationskampanj. Så sågar utskottets borgerliga majoritet effektivt av ytterligare ett förslag som jämställdhetskommittén står bakom. De borgerliga ledamöterna av jämställdhetskommittén har det inte så lätt med sina partivänner. I reservation nr 7 föreslår vi en ordentlig höjning av det s.k. jämställdhetsbidraget till 16 kr. Inte heller det vill utskottsmajoriteten vara med om. Man säger att den lägre bidragsnivån — dvs. 8 kr. — motiveras av att den här utbildningen sker i anslutning till produktionen. Också på den punkten har jämställdhetskommittén en annan syn. De borgerliga ledamöterna av kommittén lägger sig ungefär mitt emellan utskottets skrivning och den socialdemokratiska reservationen. Man föreslår att regeringen utnyttjar sin fullmakt och i några län höjer bidraget till 14 kr. i timmen. Men varför det här hattandet? Andra utbildningsbidrag kan man ju höja kraftigt. Varför då den här njuggheten när det gäller jämställdhetsbidraget? Vad var det egentligen som var så bra med att flytta över jämställdhetsfrågorna från statsrådsberedningen till arbetsmarknadsdepartementet? Samma snålhet visar man — som Bengt Fagerlund redan har sagt — beträffande bidraget till utbildning av handikappade. Vi föreslår i reservation nr 13 också där en höjning till 16 kr. i timmen. Utskottsmajoriteten ifrågasätter om den stödformen över huvud taget fyller någon funktion. Men om man har den inställningen, då skall man ju avskaffa bidraget helt och inte bara låta det löpa i samma former som hittills. Vi föreslår alltså en höjning. Vi tror att det för de handikappade är betydelsefullt att också det här bidraget finns kvar. Ytterligare en av våra reservationer har anknytning till arbetsmarknadsutbildningen. Det är reservation nr 9, där vi yrkar att försöksverksamheten med barntillsyn skall utvidgas till att gälla även i de fall där utbildningen sker inom den egna kommunen men utanför hemorten. Det är angeläget inte minst för många av de stora Norrlandskommunerna. Det är ju också länsarbetsnämnderna där uppe som först har kommit med det här förslaget. Låt mig även säga några ord om utbildningsfonderna, som här har varit uppe till diskussion. Herr Wirténs senaste inlägg i den frågan klargjorde skillnaden mellan socialdemokraterna och de borgerliga. Han sade att vi får avvakta kartläggningen av företagens internutbildning för att se huruvida förslaget om utbildningsfonder har den bärighet som socialdemokraterna vill göra gällande. Herr Wirtén är alltså inte säker på att han verkligen vill utreda fondfrågan. Men det är vi, och det var den förutvarande regeringens avsikt att göra det. Där ligger skillnaden, herr Wirtén.

Herr talman! Eftersom fru Leijon åter tog upp frågan om utbildningsfonderna, vill jag bara erinra om att det hon nu citerade från mitt anförande också i sin tur var ett citat, nämligen ur den proposition som hon har, tror jag, ett rätt stort ansvar för. Det gäller alltså den proposition som arbetsmarknadsdepartementet utarbetat med herr Ingemund Bengtsson och fru Leijon som ansvariga. Att jag här i dag säger att man inte skall skriva under på allt vad som har sagts i det förberedande arbetet beror naturligtvis på att vi inväntar ett regeringsförslag. När vi har sett det, är jag också beredd att säga exakt i vilka delar jag menar att det här förslaget om utbildningsfonder är riktigt. Det är alltså en mera avvaktande hållning, icke en avvisande hållning, fru Leijon.

Herr talman! Så sent som i december förra året hade vi i denna kammare en större sysselsättningspolitisk debatt, då principerna för arbetsmarknads och regionalpolitiken diskuterades. De principer som då fastlades, och om vilka bred enighet förelåg, är vägledande också för detta betänkande. Herr Wirtén har redan tidigare här i dag redogjort för dessa principer. Under vintern och våren har den svenska ekonomins utsatta läge nödvändiggjort kraftfulla insatser för att hävda sysselsättningen. Så ÅArbetsmarknads politiken Arbetsmarknadspolitiken dana har också vidtagits av regeringen. Budgetens inriktning präglas av omsorg om sysselsättningen. Listan kan göras lång över de åtgärder som regeringen hittills har presenterat för riksdagen. En kort sammanfattning: Företagen får utnyttja investeringsfonderna till slutet av 1977. Bidragen och avdragen för maskinanskaffning har på samma sätt förlängts. Statliga byggen har tidigarelagts. Det stora sysselsättningspaketet kom i januari. De arbetsmarknadspolitiska insatserna har förstärkts kraftigt. Statsbidragen till utbildning inom företagen har tredubblats under sex månader. Ett stort investeringspaket har presenterats, avsett att stimulera företagen i det dämpade konjunkturläget. Särskilda insatser görs eller kommer att göras för hårt utsatta branscher — glas, varv, stål, textil, konfektion. Till utskottets betänkande finns inte mindre än 14 socialdemokratiska reservationer fogade. Innebär detta stora antal att socialdemokraterna vill ha en helt annan sysselsättningspolitik än riksdagsmajoriteten? Det har debatten här tidigare i dag inte givit vid handen. En genomgång av reservationerna visar också att det i mycket är fråga om s.k. överbud, dvs. fler tjänster och påplussningar på bidragssidan, alltså en sådan politik som av socialdemokraterna i regeringsställning ansågs ansvarslös. Mera i verklig mening partiskiljande är den inriktning som sysselsättningspolitiken fick i den socialdemokratiska alternativbudgeten, som karaktäriserades av 15 olika skattehöjningar, de flesta riktade mot företagsamheten. Det innebär således att socialdemokraterna vill fortsätta en politik som redan gett upphov till så stora problem för den svenska ekonomin, en politik som visat sig vara ett hot mot sysselsättningen. Hur många färre jobb skulle den socialdemokratiska alternativbudgeten ha inneburit? 50 eller 100 000? Flera av de socialdemokratiska reservationerna rör jämställdhetsarbetet. Det är naturligt att Anna-Greta Leijon, som hon också har gjort här i dag, vill söka uppmåla en bild av en regering som brister på detta område. Jag menar att hennes uppgift är svår. Regeringen har i regeringsdeklarationen fastslagit sin vilja att påskynda arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män. Denna vilja har fått konkret uttryck i regeringens sammansättning. Den har kommit till uttryck i många utnämningar som regeringen haft att göra, bl.a. till ordförandeposter och ledamotskap i utredningar. Den kommer till uttryck i det arbete som jämställdhetskommittén bedriver, där även Anna-Greta Leijon är ledamot. Utskottsmajoriteten är inte — till skillnad från socialdemokraterna — övertygad om det ändamålsenliga i att ha 100 arbetsförmedlare särskilt tilldelade för kvinnliga arbetssökande. Kvinnorna utgör i dag över 50 96 av de arbetssökande vid arbetsförmedlingarna. Det naturliga är att alla arbetsförmedlare — och det är väl nu bortåt 3 500 — kan ge riktig service och hjälp åt majoriteten av sina kunder. Sedan bör naturligtvis den erfarenhet och kunskap som de 100 arbetsförmedlarna besitter tas till vara i det fortsatta förmedlingsarbetet. Det kan också vara ändamålsenligt att ha en särskilt utbildad tjänsteman, t.ex. på länsarbetsnämnden, som har ett ansvar för att följa upp de särskilda insatser som görs för att stödja kvinnorna på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna vill ha en halv miljon kronor till en informationskampanj bland de deltidsanställda. Jämställdhetskommittén har i en skrivelse till regeringen framlagt en rad förslag beträffande de deltidsanställda. Jag utgår från att arbetsmarknadsministern har någon synpunkt på detta i sitt anförande. I fråga om det s.k. jämställdhetsbidraget kan vi konstatera att det hittills kommit till mycket ringa användning. De socialdemokratiska reservanterna utgår från att om bara beloppet höjs och yrkeskategorierna vidgas, så blir jämställdhetsbidraget ett effektivt hjälpmedel på arbetsmarknaden. Det vet vi faktiskt inte. Däremot kan en försöksverksamhet med ett höjt bidragsbelopp i vissa län vara befogad, och regeringen har möjlighet att ta initiativ till en sådan i enlighet med jämställdhetskommitténs skrivelse idenna fråga.

Utskottet utgår från att denna verksamhet kommer att fortsätta även efter den 1 juli 1977. Utskottet vill peka på att det tidigare nämnda jämställdhetsbidraget, som är ett betydelsefullt hjälpmedel i den aktuella försöksverksamheten, är avsett att utnyttjas även under nästa budgetår. Det ter sig naturligt att man så snart det är möjligt tar ställning till vilka delar av verksamheten som bör permanentas och ingå i det reguljära förmedlingsarbetet i hela landet. Det är också önskvärt att nya försök initieras för att föra jämställdhetsarbetet vidare.

Herr talman! Min kollega Sten Svensson kommer i sitt anförande att beröra ett antal andra frågor i utskottets betänkande som vi moderater fäster särskild vikt vid. Jag ber att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 21. politiken politiken
Herr talman! Jag beklagar att jag var ouppmärksam förut och inte hann begära replik på herr Wirtén i tid. Nu får jag inte argumentera emot honom, eftersom han inte har någon chans att svara. Jag har därför bett en av mina partivänner, som står längre ned på talarlistan, att ta upp frågan om utbildningsfonder igen. Fru af Ugglas talade bl.a. om jämställdhetsarbetet och sade att kommittén i dagarna har lämnat en diger skrivelse till arbetsmarknadsministern. Ja, men vad innehåller den skrivelsen? Jo, förslag om fullföljande av de olika projekt som den gamla delegationen hade startat och som vi i vår socialdemokratiska partimotion har tagit fram — där vi har kritiserat arbetsmarknadsministern för att han i budgeten glömt bort eller nonchalerat eller avslagit de här förslagen. Det är bra att kommittén går vidare, och det råder stor överensstämmelse mellan det som står i kommitténs skrivelse och det som står i de socialdemokratiska reservationerna.

— Det är två oförenliga ståndpunkter. Det är tyvärr inte svårt att ge en bild av en regering som brister när det gäller jämställdhetsfrågor, men precis som jag sade i mitt första inlägg har, tack och lov, utskottet försökt förbättra bilden och delvis också lyckats. Jag kan hålla med om att utskottsbetänkandet är bra mycket bättre från jämställdhetssynpunkt än regeringens förslag, men det är inte tillräckligt bra! Låt mig sedan säga några ord om det som Margaretha af Ugglas inledningsvis tog upp, den socialdemokratiska alternativbudgeten. Hon ställde frågan hur många färre jobb vi skulle ha haft med den — 50 000 eller 100 000.

Herr talman! Beträffande de 100 arbetsförmedlarna är min åsikt den jag redovisade i mitt anförande här. Jämställdhetskommitténs skrivelse kan dess ordförande, fröken Karin Andersson, få uttolka när hon senare håller sitt anförande i kammaren. När det gäller den socialdemokratiska politiken vill jag säga att en konsekvens av den har varit ständiga skattehöjningar. Det var därför helt följdriktigt att alternativbudgeten innehöll 15 ytterligare skattehöjningar, de flesta av dem riktade mot företagsamheten. Jag tror inte att det är en sysselsättningsfrämjande politik.

Herr talman! Får jag tolka fru af Ugglas uttalande när det gäller jämställdhetskommitténs skrivelse så, att hon inte står bakom de förslag som där förs fram? Den socialdemokratiska regeringens sysselsättningspolitik mäts väl bäst genom att man tittar på hur den har fungerat i praktiken. Vi har under de senaste åren runt om i västvärlden haft en djupare lågkonjunktur än någon gång sedan 1930-talet. Miljontals människor i de s.k. rika industriländerna har månad efter månad gått arbetslösa. Här i Sverige har vi bättre än någon annanstans klarat oss undan de fasorna. Vi har haft problem här också — vi har inte lyckats lösa alla. Men den socialdemokratiska sysselsättningspolitikens bärighet har visat sig tydligt under de senaste tre åren. Det är den linjen vi följer upp och vidareutvecklar i vår alternativbudget, fru af Ugglas.
Herr talman! Nej, Anna-Greta Leijon, tolka ej mitt uttalande så, att jag inte är överens med fru Leijon om hennes tolkning av jämställdhetskommitténs skrivelse.

Herr talman! Fru Leijon var ju ansvarig för jämställdhetsarbetet i den gamla regeringen. Jag förstår att det smärtar henne när hon ser att en sjudande reformverksamhet har satts i gång just på detta område under den nya regeringens första månader. Låt mig visa det med några exempel! Diskrimineringen i vårt skattesystem av kvinnor som arbetar i familjeföretag har brutits efter förslag av regeringen i höstas. Äktamakeprövningen i studiemedelssystemet, som konserverar gamla könsroller, tas bort steg för steg. Vi förbereder bättre villkor för deltidsarbetande, som ju till övervägande delen är kvinnor — jag återkommer till det längre fram i debatten. politiken politiken Vi har just framlagt ett förslag till ändring av semesterlagen, så att inte deltidsarbetande missgynnas som hittills. Fler förskollärare skall utbildas. Regeringens familjepolitik skall i enlighet med regeringsförklaringen bygga på en strävan efter jämställdhet och valfrihet. Jämställdhetskommittén har i tilläggsdirektiv fått uppdrag att arbeta fram förslag till en lag mot könsdiskriminering, som den gamla regeringen oavbrutet motsatte sig. Vi har anslagit större belopp till sysselsättningsutredningen för att genomföra en studie om kvinnors förvärvshinder. Staten som arbetsgivare skall gå i spetsen för jämställdhetsarbetet. De statliga myndigheterna har just för regeringen redovisat läget i den statliga förvaltningen och vad man tänker göra för att stärka kvinnornas ställning. Inom budgetdepartementet går man nu igenom det materialet och överväger vilka ytterligare direktiv som bör ges. En särskild utredning tillsätts om vad man kan göra åt snedfördelningen på skolledartjänster. Försök startas med att skapa nya karriärvägar, vilket inte minst har betydelse för kvinnorna. Det här är bara några exempel på initiativ som regeringen redan har tagit — jag återkommer i debatten till andra exempel. De visar ihåligheten i fru Leijons tal om att jämställdhetsarbetet skulle ha stannat av. Tvärtom har det satt fart efter den 8 oktober förra året. Herr talman! Vi upplever nu det som vi hoppas är slutet på den längsta och djupaste lågkonjunkturen under efterkrigstiden. Varje lågkonjunktur innebär ett hot mot många människors trygghet. Men påfrestningarna blir särskilt stora när det drar ut på tiden. Lagren är nu välfyllda och likviditeten svag i många företag. I det läget krävs det särskilt kraftfulla åtgärder för att klara sysselsättningen. Herr Gustafsson i Säffle har alldeles rätt: ingen annan ambition har så genomsyrat regeringsarbetet sedan i oktober som målet att undvika arbetslöshet och klara sysselsättningen under de svåra månaderna fram till dess konjunkturen vänder. Steg för steg har åtgärderna vidgats. Rolf Wirtén har givit en god översikt över en rad av de förslagen. Tidigt i höstas, när det stod klart att konjunkturuppgången skulle låta vänta på sig, förlängde regeringen en rad åtgärder som var särskilt riktade till ungdomar. I december beslöt regeringen att lagerstödet under första halvåret 1977 skulle utformas som ett lagerhållningsstöd. Syftet med detta är att undvika att företagen av likviditetsskäl snabbt säljer så mycket från lager att det går ut över produktion och sysselsättning. Genom det förändrade lagerstödet kan efterfrågan i större utsträckning tillgodoses genom fortsatt produktion, och på det sättet kan man hålla sysselsättningen uppe. Kring årsskiftet ökade varslen oroande snabbt. Det blev uppenbart att det krävdes än mer omfattande åtgärder. Regeringen lade därför i slutet av januari fram ett omfattande sysselsättningspaket med stimulansåtgärder på inemot 1,5 miljarder kronor. Åtgärderna riktade sig till olika grupper: till dem som hotas av permittering eller avsked, till nytillträdande och till dem som trots allt blivit arbetslösa.

På knappt två månader har ansökningar kommit in om utbildning för mer än 30 000 anställda som därigenom slipper avskedas eller permitteras. En hel rad redan lagda varsel har dragits tillbaka och tillströmningen av nya varsel har minskat sedan det nya utbildningsstödet blev känt. Jag vågar påstå att 25-kronan har blivit en större framgång än vad någon vågat räkna med. Jörn Svensson sade för en stund sedan att det som regeringen föreslår och som oppositionen är med på hör ju 1800-talet till. Det är på sätt och vis synd att det är först nu på 1970-talet som en rad av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har satts in. De bidrar till att hålla sys Arbetsmarknadspolitiken 7n Arbetsmarknads " politiken vå selsättningen uppe. Hur man kan säga att dessa åtgärder, som verkligen leder till en minskad arbetslöshet eller som motverkar det som annars skulle kunna bli en ökad arbetslöshet, hör 1800-talet till är fullständigt obegripligt. Resultaten av de åtgärder som vidtagits har inte heller i övrigt låtit vänta på sig. Man kan som exempel nämna att antalet personer i arbetsmarknadsutbildning i februari var 14 000 fler än i fjol eller totalt 60 000 och att antalet i beredskapsarbete var närmare 5 000 fler eller totalt drygt 29000. Arbetslösheten uppgick i februari till 74 000 eller 1,8 4 av arbetskraften. Det är en kraftig nedgång från januari i år och ungefär samma arbetslöshet som i februari 1976. Utbildningsstödet riktar sig ju i första hand till de företag som nu har svårt att få avsättning för sina produkter men som räknar med att leva vidare och utvecklas när konjunkturerna åter blir bättre. Genom att de anställda kan stanna kvar i företagen och samtidigt, i stället för att permitteras eller avskedas, få utbildning står företagen starkare rustade när efterfrågan ökar. Produktionen kan ökas utan en lika omfattande och kostsam nyrekrytering, som många gånger tidigare varit nödvändig när högkonjunkturen väl kommit. Men lågkonjunkturen har i flera branscher också utlöst kriser som närmast är av strukturell natur. Teko, varven och stålet är exempel på det. Regeringen har redan lagt fram, eller förbereder, åtgärdsprogram för dessa och andra branscher. Tekopropositionen, som lagts fram till riksdagen, rymmer en arbetsmarknadspolitisk del, som jag i detta sammanhang mycket kort vill beröra. Läget inom tekoindustrin är som bekant besvärligt. Minskningen av antalet anställda har gått snabbare under 1976 än tidigare. Prognoserna för 1977 ser dystra ut. En fortsatt minskning av sysselsättningen i branschen tycks vara ofrånkomlig. Men det är nödvändigt att den sker i en sådan takt att de enskilda människorna slipper göra orimligt stora uppoffringar. Regeringen har därför föreslagit ett stöd som särskilt inriktar sig på den äldre arbetskraften. Genom att vi går in med ett sådant stöd kan avvecklingen ske under en längre period, och arbetsmarknadsmyndigheterna får tid att finna ersättningsjobb åt dem som blir utan. Motivet är detsamma för det stöd som regeringen har föreslagit skall utgå till företag som har en dominerande ställning på en ort och som måste skära ned arbetsstyrkan. Genom dessa stödåtgärder, som sträcker sig fram till årsskiftet, får vi längre tid på oss att klara de omställningar som är nödvändiga. Det här är några exempel på vad vi gör. På punkt efter punkt har vi alltså tagit itu med de problem som mött oss. Vi har förstärkt de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som redan tidigare, ofta under politisk enighet, har genomförts. Vi har lagt fram nya förslag för att möta nya svårigheter, som uppkommit i vissa branscher och på vissa orter. Om vår beslutsamhet när det gäller att värna sysselsättningen kan det inte råda någon som helst tveksamhet. I praktisk handling har vi effektivt dementerat den mytbildning om bristande intresse och ansvar för sysselsättningen som den socialdemokratiska propagandan i åratal har spelat på. Det intressanta i herr Fagerlunds anförande var att han i praktiken desarmerade år eller årtionden av socialdemokratisk demagogi. Herr Fagerlund medgav det som jag nu har sammanfattat. Han sade att de borgerliga har fått lära om. Det är i och för sig fel att vi skulle ha ändrat mening — jag återkommer till hur några av dessa förslag har arbetats fram. Men innebörden i vad herr Fagerlund sade var just detta att vi värnar om sysselsättningen i ett svårt konjunkturläge. Han sade att politiken i stort sett följer den gamla regeringens. Det är också fel, för det har blivit en rad förbättringar. Men jag antar att detta med herr Fagerlunds utgångspunkter var avsett som beröm. Herr Fagerlund sade vidare att det inte har blivit någon avrustning av arbetsmarknadspolitiken. Det är alldeles riktigt — det har blivit en upprustning. Jag tycker att det är bra att herr Fagerlund så klart och tydligt sagt ifrån att vad socialdemokratin under åratal gjort gällande om de ickesocialistiska partiernas bristande intresse för sysselsättningen har varit falskt — det har nu visats i handling. Våra ambitioner och vår beslutsamhet grundar sig på en hög värdering av rätten till arbete. Som vi framhållit många gånger: inget slöseri är värre, mänskligt och samhällsekonomiskt, än en stor arbetslöshet. Den som blir utan arbete förlorar inte bara lönen. Med jobbet försvinner också mycket av meningen i tillvaron, kamratskap och självrespekt. Jag besökte Skellefteå i måndags och hade där bl.a. en överläggning med den samrådsgrupp som bildats med anledning av nedskärningen i en av Algots Nords fabriker i Västerbotten. Arbetets betydelse avspeglas oerhört tydligt i den oro som många av de anställda vid företaget känner. För dem har jobbet på Algots Nord inneburit en chans till ökad självständighet som de tidigare kanske inte vågat hoppas på. Nu upplever de att den chansen kan grusas. Regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna kommer givetvis att göra allt som är tänkbart för att ge dem nya möjligheter — propositionen om Algots Nord är ett exempel härpå — bl.a. genom förstärkta förmedlingsinsatser och prioritering av Skellefteå och Gällivare, som också berörs av tekokrisen, i diskussioner om lokalisering av nya företagsenheter. Med samma energi som vi slår vakt om att människor skall få behålla sina jobb måste vi arbeta för att skaffa fram fler jobb. Bara på det sättet kan vi förverkliga målet — arbete åt alla. Jag övergår nu till att besvara herr Werners interpellation. Herr Werner har frågat mig, om det finns en samlad bild över antalet varsel om driftinskränkningar, vilka åtgärder regeringen ämnar sätta in för att hindra att anställda och enskilda kommuner drabbas av driftinskränkningar samt vilka mål och medel regeringen har för sysselsättningspolitiken.

Jag tänker då i första hand på den massiva utbildningsinsats regeringen tagit initiativ till genom det höjda bidraget till utbildning vid risk för permittering. På knappt två månader har sådan utbildning, som jag redan visat, aktualiserats för närmare 30 000 anställda, som därigenom slipper permittering eller avskedande. I stället får de utbildning. Tack vare detta har ett stort antal varsel kunnat dras tillbaka. Herr Werner tar också upp de problem som kan uppstå när ett företag, som dominerar sysselsättningen på en ort, inskränker driften. Regeringen har lagt fram ett särskilt förslag i den frågan. Det innebär att sådana företag kan få ett sysselsättningsbidrag med 75 926 av lönekostnaderna, inkl. sociala avgifter. Regeringens mål för sysselsättningspolitiken är arbete åt alla. För att förverkliga det målet krävs en kombination av ekonomisk politik, industripolitik, regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Så långt svaret på herr Werners interpellation. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet har reserverat sig när det gäller målen och riktlinjerna för sysselsättningspolitiken. Man anger bl.a. att arbetsmarknadspolitiken måste utvecklas efter tre riktlinjer, som man tydligen tror är kontroversiella. För det första säger man att de arbetsmarknadspolitiska insatserna i ökad utsträckning måste knytas till arbetsplatserna. Det har jag för min del oavbrutet understrukit, både i tal och handling, under den tid jag har varit arbetsmarknadsminister. Det överensstämmer ju också med höstens riksdagsbeslut om sysselsättningspolitiken. Nu kritiserar oppositionen budgetpropositionen för att inte följa upp höstens programuttalanden på åtgärdssidan. Jag har läst reservationerna för att se vad socialdemokraterna i anslutning till detta mål i det här avseendet vill göra som inte regeringen och utskottsmajoriteten önskar. Jag kan bara finna ett par skillnader. Socialdemokraterna vill höja bidraget till företagsutbildning och att riksdagen skall underrätta regeringen om att det är angeläget att utreda frågan om utbildningsfonder i företagen. Det här är egentligen märkliga reservationer, om man känner till vilken inställning den socialdemokratiska regeringen under många år hade till statsbidrag till utbildning i företagen. Socialdemokraterna avslog nämligen regelbundet motioner från bl.a. folkpartiet om sådana statsbidrag till företagsutbildning som just skulle begränsa genomslaget på syssel sättningen av konjunktur och strukturförändringar vilka drabbar enskilda företag. Våra motioner grundade sig delvis på krav från AMS. De avslogs ändå under flera år. Socialdemokraterna gjorde alltså som regeringsparti allt som stod i deras makt för att motverka att utbildning i företagen gjordes till ett arbetsmarknadspolitiskt medel. Nu har de ändrat uppfattning. De har insett hur effektiv den här utbildningsformen är, när det gäller att motverka arbetslöshet och hålla arbetare och tjänstemän kvar i företagen också i dåliga tider. Sinnesändringen på socialdemokratiskt håll, som jag i och för sig välkomnar, har rent av gått så långt, att man säger sig vilja satsa mer på utbildning i företagen än vad regeringen önskar. Men så är det knappast. Vad som har hänt är detta. Vi har föreslagit att utbildningsstödet skall höjas från 8 resp. 12 kr. till 10 resp. 15 kr. Samtidigt har vi begärt att inom ramen för finansfullmakten få möjlighet att höja dessa bidrag med 75 96, Riksdagen har också givit oss en sådan fullmakt. Om situationen kräver det, är vi naturligtvis beredda att även i framtiden föreslå tillfälliga höjningar av stödet på samma sätt som vi nu gått in med 2S-kronan. Syftet med denna kraftiga höjning av utbildningsstödet under de första 160 timmarna har ju i första hand varit att undvika korttidspermitteringar. Vi gjorde i denna fråga en annan bedömning än socialdemokraterna, som ju bara vill höja bidraget till 16 kr. Enligt vår bedömning var det förslaget otillräckligt för att klara vinterns och vårens problem. Vår politik har på den punkten också visat sig vara framgångsrik. Vi har alltså, för att sammanfatta, i oppositionsställning drivit fram detta stöd i riksdagen. Nu har vi i regeringsställning utvecklat de stimulanserna på olika sätt. Vi kommer också i framtiden att utnyttja stödet till utbildning i företagen som ett viktigt arbetsmarknadspolitiskt medel. Vi är glada över att vi numera har den politiska oppositionen i princip med oss på den punkten. Att socialdemokraterna nu försöker kompensera sina tidigare misstag med allmän dimbildning tar vi med ro. I fråga om utbildningsfonder i företagen har socialdemokraterna en annan inställning i opposition än vad de hade i regeringsställning. Rolf Wirtén har redan visat på detta. Ingemund Bengtsson ansåg så sent som för knappt ett år sedan att man borde avvakta den kartläggning av företagens internutbildning som görs i utredningen om företagsutbildning. Så här skrev han i proposition 1975/76:211, s. 237: ”Företagens personalutbildning kartläggs f. n. av särskilt tillkallade sakkunniga. Efter samråd med statsrådet Leijon vill jag föreslå att frågan om utbildningsfonder får behandlas när utredningens kartläggning är avslutad och ställning politiken Arbetsmarknadspolitiken Om ökat ekono miskt stöd till infor kan tas till de direktiv som utredningen då kan få för ett fortsatt arbete.” I december förra året röstade socialdemokraterna för den här uppfattningen i riksdagen. En månad senare, under den allmänna motionstiden i januari, hade man skaffat sig precis motsatt uppfattning. Och nu reserverar sig herr Bengtsson och fru Leijon mot den uppfattning de hade när de var statsråd i arbetsmarknadsdepartementet! Det kunde i och för sig vara av intresse att få veta vad som har föranlett den här åsiktsändringen. Det kan väl inte vara så enkelt att man anser sig kunna vara frimodigare i oppositionsställning än i regeringsställning, bara för att man i opposition inte behöver genomföra det man föreslår? Den andra riktlinje som reservanterna inte anser tillgodosedd i den politik som nu förs, är att arbetsmarknadspolitiken skall omfatta en allt större del av arbetsmarknaden. Det framgår inte av reservationerna vad man menar med det. Men läser man den socialdemokratiska partimotion som jag antar att reservationerna grundar sig på, finner man där ett par exempel. Här nämns återigen utbildningen i företagen, som jag nyss utförligt har redovisat. Det andra exemplet är den obligatoriska anmälan av lediga platser till arbetsförmedlingen. Återigen reserverar man sig för en åtgärd, som man motarbetade i regeringsställning! När folkpartiet år 1972 som enda parti första gången förde fram förslag om allmän platsanmälan i riksdagen möttes det av en betydande oförståelse. Förslaget återkom. Det skrevs t.o.m. in i vårt partiprogram, och mot slutet av jämviktsriksdagen beslöts att systemet skulle prövas. Sedan ett antal månader tillbaka bedrivs nu försöksverksamhet med allmän platsanmälan i de tre sydligaste länen i landet. Erfarenheterna är hittills mycket goda. Regeringen föreslår därför att försöksverksamheten nästa budgetår utsträcks till i första hand Stockholms län. Men det är klart att om socialdemokraterna i regeringsställning inte under flera år hade motarbetat frågan om den allmänna platsanmälan, så hade vi nu legat längre fram med verksamheten. Också här framstår den socialdemokratiska reservationen som något besynnerlig. Självfallet kommer den nuvarande regeringen att vidareutveckla arbetsmarknadspolitiken på det sätt som vi under socialdemokratiskt motstånd kämpade för i oppositionsställning. Än en gång får jag konstatera: det är glädjande att socialdemokraterna nu vill vara med om den här politiken, också på de punkter som tidigare var kontroversiella. Den tredje riktlinjen som reservanterna anser att regeringen på något sätt sviker är att arbetsmarknadspolitiken skall göras alltmer inriktad på individuella problem och förhållanden. Detta är en god liberal tanke, och jag kan försäkra att den är central i regeringens arbetsmarknadspolitik. Herr talman! Jag övergår nu till att svara på herr Ulanders interpellation. Herr Ulander har frågat mig om jag avser att komma med förslag som ger de fackliga organisationerna ekonomiskt stöd som möjliggör erforderlig information och utbildning i medbestämmandelagen.

I årets budgetproposition framhålls t.ex. att utbildningen om medbestämmandelagen har permanent karaktär. Det är av intresse för både arbetsgivare och arbetstagare att alla berörda får nödvändiga kunskaper om medbestämmandelagen. Detta är en förutsättning för att lagstiftningen skall få någon effekt ute i arbetslivet. Jag vill också understryka de stora ansträngningar som arbetsmarknadens parter redan har gjort för att nå detta mål. Så långt svaret på herr Ulanders interpellation. Under det senaste decenniet har vi sett en mycket stor förändring i svenskt arbetsliv. Det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, och Rolf Wirtén har redan framfört viktiga synpunkter på denna fråga. Det började med försök att få in hemmakvinnor i arbetslivet under arbetskraftsbristens dagar i början av 1960-talet. Det har blivit en massiv inmarsch av kvinnor i arbetslivet under 1970-talet. 700 000 kvinnor har sedan 1965 kommit in på arbetsmarknaden. Detta ser jag som det viktigaste som hänt och händer för jämställdheten mellan kvinnor och män. Ett eget yrkesarbete har ett oerhört värde för individen. Det ger ökad självrespekt, valfrihet och ekonomiskt oberoende. Med lika insats i förvärvslivet blir det också lättare för kvinnorna att kräva lika ansvar för hemarbetet. Och den här utvecklingen fortsätter. Det har aldrig varit så många kvinnor i arbetslivet som nu. Vi har också de senaste månaderna sett förvärvsfrekvensen för kvinnor växa. 70 96 av alla kvinnor mellan 16 och 24 år är nu i arbete. För fem år sedan var andelen 54 96. För männen är motsvarande andel 87 96. Kvinnorna närmar sig alltså nu männens arbetskraftstal. Och det fortsätter glädjande nog tvärs genom lågkonjunkturen. Men fortfarande är det tiotusentals kvinnor som vill ha ett förvärvsarbete men av olika skäl har svårt att få det. Svårigheterna är självfallet särskilt stora under en utdragen lågkonjunktur. Vi måste därför fortsätta och öka ansträngningarna att underlätta för kvinnor att få arbete. Vi har bl.a. ökat antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen kraftigt. Vi har öppnat kommunala beredskapsarbeten också för nytillträdande på arbetsmarknaden som är över 25 år, främst kvinnor. För ungdomar finns i dag möjlighet till praktikplats som beredskapsarbete hos enskilda företag och statliga verk och myndigheter. På många håll har ungefär 75 96 av de ungdomar som fått sådana platser sedan fått anställning hos arbetsgivaren. Men det är inte nog att kvinnor har arbete. De skall ha samma rätt Arbetsmarknadspolitiken ÅArbetsmarknadspolitiken som män att utvecklas i arbetet. Och arbetsmarknaden måste breddas för både män och kvinnor. Den hårda uppdelningen på manliga och kvinnliga yrken blir lätt ett hot också mot den fulla sysselsättningen, eftersom den bygger upp onödiga barriärer mot att män resp. kvinnor tar tillgängliga jobb som sedan gammalt ansetts tillhöra det motsatta könet. Kvinnornas ställning i arbetslivet är ofta utsatt. De är nya i arbetslivet. De löper därmed större risker än männen att friställas vid inskränkningar i driften. De har ofta sämre yrkesutbildning och yrkesvana än männen. Deras yrkesval är mer begränsat. Fyra av fem kvinnor på arbetsmarknaden återfinns på elva yrkesområden. På de områdena arbetar bara 20 96 av männen. Det är yrkesområden som nästan helt domineras av kvinnor —- kontorsarbete, hälso och sjukvård, husligt arbete och service. Kvinnor deltidsarbetar mycket ofta — mer än var tredje förvärvsarbetande kvinna har deltidsarbete. Många kvinnor har fått arbete. Det är bra. Men deras möjligheter till egen försörjning har inte ökat i samma grad. En ökning av deltidsarbetet har gått parallellt med den ökade förvärvsintensiteten bland kvinnorna. Jag återkommer längre fram i debatten till synpunkter på deltidsarbetet. Det fasta könsrollsmönstret på arbetsmarknaden har knappast rubbats. Kvinnorna har fortsatt att strömma in på de klassiska ”kvinnoområdena”: vård, service och kontor. Det är yrken som präglats av låga löner och små möjligheter till utbildning och befordran. Inte en rekryteringsvåg till, när konjunkturerna blir bättre, får passera utan allvarliga ansträngningar att bryta det gamla, fördomsfyllda yrkesmönstret. Därför har jag tagit initiativ till överläggningar med jämställdhetskommittén och arbetsmarknadsstyrelsen om vad vi konkret kan göra. Jämställdhetskommittén hade uppe frågan vid sitt senaste sammanträde. Kommittén överlämnade i går förslag till ett antal åtgärder, som också prövas av arbetsmarknadsstyrelsen vid ett sammanträde i morgon. Jämställdshetskommittén har bl.a. intressanta synpunkter på hur det s.k. jämställdhetsbidraget skall kunna göras till ett effektivare instrument för att bryta den ensidiga uppdelningen i kvinnliga och manliga jobb.

Herr talman! Jag har ju bara tre minuter på mig och måste alltså gå fram väldigt snabbt. Arbetsmarknadsministern talade om en sjudande reformverksamhet och räknade upp många saker. En hel del är väldigt bra, bl.a. det som handlar om kvinnor i statlig tjänst. Men, herr Ahlmark, det här är ju ett beslut som fattades under den socialdemokratiska regeringens tid. Vad den borgerliga regeringen bidrog med i detta avseende var att fördröja redovisningarna från de statliga myndigheterna. Semesterlagen var ett annat av herr Ahlmarks exempel. Det är också ett arbete som påbörjades av den socialdemokratiska regeringen. När valet kom var vi i det närmaste färdiga med arbetet på hur vårt förslag skulle se ut. Också här har man fördröjt det hela. Till innehållet ber jag att få återkomma vid ett senare tillfälle, när det skall diskuteras i kammaren. Somligt av det som herr Ahlmark räknade upp är bra, det är sådant som kom tidigare, somligt är än så länge inte något annat än diskussionspunkter, t.ex. lagen om könsdiskriminering. Somligt var — det vill jag erkänna — egna förslag från de borgerliga, och det gällde t.ex. egenföretagarna. Men i dag diskuterar vi framför allt bilaga 15, arbetsmarknadsministerns del av budgeten, och där är det, herr Ahlmark — det går inte att komma ifrån — mycket magert med sådant som rör jämställdheten mellan kvinnor och män. Jag kände oro i höstas för att det skulle bli på detta sätt, och därför frågade jag herr Ahlmark: Kommer jämställdhetskommittén att kunna påverka budgeten och kommer den att få tillfälle att se budgeten i förväg? Herr Ahlmark lovade då från denna talarstol att de två ordförandena i kommittén skulle få göra det. Har de fått det eller inte? Jag tvivlar på att så skett. Jag känner en smärta, herr Ahlmark, på grund av att man har försvagat jämställdhetsarbetet och inte ger den nya kommittén ordentliga möjligheter att på ett tidigt stadium påverka regeringens politik. Herr Ahlmark sade vidare att jag hade modet att skryta med jämställdhetsbidraget. Nej, det har jag inte gjort. Jag håller fullkomligt med herr Ahlmark om att detta bidrag inte har fått de effekter vi trodde att det skulle få. Det var anledningen till att jag redan förra våren i den jämställdhetsdelegation som vi då hade tog upp en diskussion om vad vi skulle göra med bidraget. Det är anledningen till att vi nu föreslår dels en höjning, dels en ändring av villkoren, och på den senare punkten har utskottet följt oss. Men vem är det som skryter med jämställdhetsbidraget? Jag tror att herr Ahlmark har glömt vad han säger i sin egen budget. Det heter där på s. 88 om jämställdhetsbidraget: ”Den psykologiska effekten av stödet har dock varit betydande. Genom de insatser som arbetsförmedling, arbetsgivare och enskilda arbetstagare har gjort har ett helt annat klimat skapats i synnerhet vad gäller inställningen till kvinnor inom tidigare typiskt manliga yrken.” Detta skall, vilket framgår om man har läst det som dessförinnan anförts, ha skett som en följd av jämställdhetsbidraget. Jag har inte skrutit med detta bidrag och kommer inte att göra det, men jag hoppas kunna göra det i framtiden, om man förbättrar det i enlighet med våra förslag. Herr Ahlmark talade tidigare om en frigörelseprocess som inte går att hejda. Men vad är det herr Ahlmark försöker göra när han säger så här i sin budget: ”Till följd av att främst de yngre och medelålders kvinnornas förvärvsintensitet nu ligger på en förhållandevis hög nivå är det sannolikt att kvinnornas utträde på arbetsmarknaden under år 1977 kommer att ske i ett något långsammare tempo?”